Fru talman! I början av det här seklet var vi alla besjälade av att bygga upp Sverige och att modernisera Sverige. Då orkade vi med det vi inte gör i dag. I det då fattiga Sverige satsade vi på att bygga järnvägar och vägar. I dag sker alla dessa beslut under vånda. Det är lättare att skicka ut Perssonpengar till dåligt skötta kommuner och landsting än att satsa i en framtidsinriktad infrastruktur. Det svenska samhällets investeringar i järnvägar, vägar och luftfart har för den socialdemokratiska regeringen alltmer blivit en restpost - en restpost sedan allt annat klarats av. Den socialdemokratiska regeringen inser uppenbarligen inte hur viktigt det är att investera och underhålla det anläggningskapital som är så viktigt för samhällsutvecklingen, för tillväxten, för sysselsättningen och för att lägga grunden till en framtid i Sverige. Socialdemokraterna och Folkpartiet, har i decennier varit övertygade om att den ekonomiska tillväxten, där investeringar i infrastruktur likaväl som investeringar i ny teknik och forskning ingått som en viktig del, varit en av grundvalarna för en fortsatt utveckling av det svenska välfärdssamhället. Jag måste därför - inte av elakhet eller av ironi utan med vemod - konstatera att Socialdemokraterna under senare tid alltmer kommit att driva en politik som inte befrämjar den tillväxt som Sverige så väl behöver för att klara sig i ett allt hårdare internationellt klimat. Det går inte att få fart på Sverige, om socialdemokraterna samarbetar med kommunister och miljöpartister. Det förvånar mig att ett socialdemokratiskt parti, som i decennier i politik och på arbetsplatser bekämpat kommunismen, nu enbart för att behålla regeringsmakten sätter sig och utövar denna makt på kommunisternas villkor. Det finns mycket lite av gott att vänta sig av den politiken. Politiken måste enligt vår moderata övertygelse vara inriktad på tillväxt. Investeringar i vägar, järnvägar och flyg är viktiga inslag i en näringspolitik som gör Sverige attraktivt att investera i och att driva verksamhet i. Investeringar i vägar, järnvägar och flyg är också viktiga för att vårt näringsliv skall kunna uppnå så låga transportkostnader att det långa avståndet till marknaden inte utestänger eller försvårar från att konkurrera med de företag som redan finns på marknaden och inte har de långa avståndens belastning. Men det är inte bara varor utan också personer som skall förflyttas. Det måste vara komfortabelt att resa. Det måste vara smidigt att resa. Det får inte ta onödigt lång tid att färdas från en ort till en annan. Skall vi behålla våra företag och deras huvudkontor måste kommunikationerna, vid sidan av en rad andra faktorer, fungera väl. Det är därför vi moderater upplever det som angeläget att satsa på goda och snabba kommunikationer. Vi kan inte som regeringsalliansen med kommunister och miljöparti motsätta oss en expansion på flygområdet. Fru talman! Hur har då kommunikationsfrågorna som vi nu skall ta ställning till i riksdagen? På vägområdet ville socialdemokraterna före valet anslå 500 miljoner kronor mer än i den budget som socialdemokraterna presenterade efter valet. Regeringens förslag att nu frysa 500 miljoner kronor på vägområdet innebär i princip att inga nya vägprojekt kan sättas i gång. Man kommer inom Vägverket bara att kunna avsluta de pågående arbetena. Det är med andra ord i princip investeringsstopp på vägområdet. Detta är en oklok politik som leder till en suboptimering av den tillgängliga kapaciteten som Vägverket står för. Vi moderater anser det vara synnerligen angeläget att investeringar i vägnätet över tiden hålls på en jämn och god nivå samt att vägunderhållet inte eftersätts. Ryckighet är ett slöseri med pengar och resurser. Trafikmängd, framkomlighet och slitage bör mera än det tillfälliga statsfinansiella läget vara vägledande för investeringar och underhåll. Vi moderater kan inte ställa upp på att det svenska vägnätet är färdigbyggt. Den socialdemokratiska regeringen gör detta genom sitt regeringssamarbete med kommunister och miljöparti. Kommunisterna vill dra ned på anslagen till vägarna. Miljöpartiet vill t.o.m. gå så långt som att sänka anslagen med 80 %. Men dessa partier vill av kända skäl inte dra den fulla och omedelbara konsekvensen av vad de vill, ty i så fall skulle de yrka avslag på regeringens förslag redan för budgetåret 1999. I stället uttrycker de i hotande ordalag att de i budgeten för år 2000 förväntar sig att regeringen kommer att ställa upp på deras krav på stora nedskärningar på vägområdet. Denna politik vore förödande för Sverige. Vi moderater förstår inte att regeringen vill driva en vägpolitik i Sverige som gör det svårare och dyrare att ta sig fram med bil - det av det svenska folket mest uppskattade sättet att förflytta sig. Vi moderater förstår inte hur man vill driva en vägpolitik, som fördyrar och försvårar den svenska industrins råvaruförsörjning. Bärigheten på många av våra vägar är undermålig. Men tillräckligt med pengar för att förbättra bärigheten vill man inte bjuda på från regeringens sida. Vi moderater vill driva en vägpolitik som gör att alla skall kunna utnyttja de speciella fördelar som vägnätet erbjuder. Ett bra vägnät leder till att persontrafiken i form av restider förkortas, att snabba varutransporter från dörr till dörr underlättas och att enskilda bilägare slipper att drabbas av onödiga och ökade underhållskostnader. Vi moderater vill anslå 335 miljoner kronor mer än regeringen för upprustning inte bara av det allmänna vägnätet utan också av de enskilda vägar som människor i glesbygd och det enskilda skogsbruket är så beroende av. Vi upplever det som viktigt att de som bor i glesbygden har bra kommunikationer. Därför är Centerns förslag till indragning av hela anslaget för stöd till kommunala flygplatser på 105 miljoner kronor lite förvånande. Vad gäller järnvägarna tror vi moderater på en successiv utbyggnad. Banverket kan genom att höja sina banavgifter driva på en ökad effektivisering och en ökad konkurrens mellan olika trafikslag som i sin tur kan leda till att kapital kan frigöras för investeringar utan att skattemedel behöver tas i anspråk i så stor utsträckning som regeringen vill. Fru talman! I detta sammanhang är det på sin plats att kommentera den högaktuella Hallandsåsen. En tunnel genom Hallandsåsen är en förutsättning för att Västkustbanan, som är så viktig för både person och godstransporter, skall kunna blir ett konkurrenskraftigt alternativ till vägen. Jag tror att vi med tillgänglig teknik baserad på redan gjorda bittra erfarenheter och med beaktande av hårda miljökrav kan bygga en tunnel genom Hallandsåsen inom samhällsekonomiskt försvarbara ramar. Slutförs inte projektet nu är jag övertygad om att starka krav i framtiden kommer att växa fram på en modern och rationell dubbelspårig Västkustbana där en tunnel genom Hallandsåsen är en nödvändig komponent. Den socialdemokratiska sjöfartspolitiken, som i det närmaste höll på att haverera för några veckor sedan, har av en djupt chockad regering fått en mycket otillfredsställande lösning som inte på sikt utan betydande och successivt stegrad statlig subventionering kan förhindra en fortsatt utflaggning av svenska fartyg. Fru talman! Detta avsnitt kommer Tom Heyman med sina mycket djupa insikter och egna praktiska erfarenheter av internationell sjöfart om en stund att behandla. På postens område motsätter vi oss att staten med skattepengar skall subventionera Posten för en rikstäckande betalnings och kassaservice. Ny teknik och andra aktörer ute i landet kan med all sannolikhet åta sig att ombesörja detta arbete. Det är därför enligt moderat uppfattning angeläget att Posten ser över sin betalnings och kassaservice och försöker finna andra mer rationella och mer konsumentvänliga lösningar. Det är inte bara banker och läkemedelsföretag med statligt ägande och den svenskflaggade handelsflottan som flyttar verksamhet utomlands för att de näringspolitiska förutsättningarna är bättre i andra länder i Europa än i Sverige. Det har visat sig att de svenska åkerierna - även det på grund av en missriktad ekonomisk politik och en diskriminerande skattelagstiftning - tvingas utomlands för att klara konkurrensen med de utländska åkerierna, som nu har rätt att verka i Sverige. Det behövs en trafik och näringspolitik, som gör det möjligt för svenska åkerier - utan att flytta ut - att driva en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet från baser i Sverige. Det går inte att som Sverige ha världens högsta inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Det går inte att som Sverige ha världens högsta energiskatter och fordonsskatter och tro att detta förstärker den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Vad beträffar de svenska åkerierna med omfattande utlandstrafik finns det inte tid för en tvehågsen regering att krypa bakom utredningar. Här krävs omedelbara åtgärder. Det är bråttom. Fru talman! Det går inte att när trafikpolitiken diskuteras i ett vidare ekonomiskt sammanhang gå förbi Stockholms trafikproblem. Den stora inflyttningen till Stockholmsregionen - uppemot en kvarts miljon per tioårsperiod - skapar allt allvarligare stopp i trafikflödet. Stockholm kommer om inte krafttag tas i form av investeringar i nya genomfarts och förbifartsleder att plågas av sämre miljö, stora parkeringsbekymmer och stora trafikstockningar. Kraftfulla initiativ måste tas för att komma till rätta med problemen. Det är oklokt att skjuta problemen på framtiden. Ett finansiellt utrymme måste skapas för att bygga bort friktionerna. Det ligger i nationens intresse att Stockholms trafikproblem löses. Detta är inte bara en fråga för dem som bor i Stockholm. Brutna löften och överenskommelser under gångna år - oberoende av vilka som brutit dessa löften - får inte lägga hinder i vägen för en framåtsyftande, snabb och inte minst klok omdaning av väg och järnvägstrafiken i Stockholmsregionen. Slutligen vill jag ta upp taxfreefrågan. Under senare tid har vi fått belägg för att en del färjeförbindelser kommer att läggas ned när taxfreeförsäljningen upphör. Ett stort antal arbetstillfällen försvinner, godsflödet kommer att förändras, biljettpriser och frakttaxor kommer att höjas och ett av det svenska folket uppskattat resande försvinner. Den socialdemokratiska regeringen har varit synnerligen passiv, trots att den länge varit medveten om konsekvenserna för Sverige. Det är först nu, när de stora länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien börjar ge uttryck för ett uppskov på fem år, som den svenska statsministern har börjat röra sig i rätt riktning. Det är väsentligt att ett sådant uppskov kommer till stånd och att uppskovet omfattar en så lång period som fem år. Därmed skulle färjetrafiken på många ställen i Sverige kunna upprätthållas på en acceptabel nivå. Tyvärr påverkas inte våra förbindelser med Gotland, som inte har rätt till taxfree. Jag vill gärna ställa frågan: Skulle inte subventioneringen av Gotlandstrafiken med skattemedel kunna nedbringas, ja, kanske t.o.m. slopas, om exempelvis skattefri proviantering började tillämpas för båttrafiken mellan Gotland och fastlandet? Skulle inte en skattefri proviantering vara positiv för utvecklingen av Gotland? Frågan är värd ett närmare studium, fru talman. Med detta vill jag yrka bifall till den moderata trafikpolitiken och därmed till reservation nr 8.

Fru talman! Utgångspunkten för Vänsterpartiets ställningstagande i transportfrågor är det principbeslut för trafiken som riksdagen fattade efter Kommunikationskommitténs arbete. Det som är nytt med detta trafikpolitiska beslut jämfört med dess föregångare är begreppet hållbar utveckling. Att transportpolitiken skall motverka regional obalans och underlätta för näringslivets behov m.m. finns med redan i tidigare trafikpolitiska beslut. Dessa allmänna krav på vilka funktioner transporterna skall fylla tycker Vänsterpartiet är rimliga. Vad gäller begreppet hållbar utveckling krävs en precisering av vad som avses. Har begreppet inget definierat innehåll fyller det ingen funktion. Ingen jag har träffat säger sig vara för en ohållbar utveckling. En tämligen allmänt vedertagen definition av begreppet är att den pågående utvecklingen inte får inskränka på kommande generationers möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Vägtrafiken i Sverige i dag är till 99 % beroende av fossila bränslen. Fossila bränslen är inte förnybara, så här krävs en gigantisk omställning. Luftföroreningarna från trafiken leder till konsekvenser som inte är hållbara i längden. Halterna av marknära ozon - det skall inte förväxlas med höghöjdsozonet som det som bekant råder brist på - överskrider i dag Världshälsoorganisationens normer i stora delar av Sverige. Episoder med höga halter av marknära ozon uppstår när fordonsavgaser kombineras med solljus. Marknära ozon vållar huvudvärk, luftvägsbesvär och skördeskador. Även dieselavgaserna ökar i omfattning och är enligt färska forskningsresultat väsentligt mer cancerogena än vad som ansetts vara fallet tidigare. Transporterna är den största anledningen till att Sverige inte lyckats minska sitt bidrag till växthusgaserna i den omfattning som vi har krävt att andra länder skall göra. Detta faktum är pinsamt med tanke på vilken aktiv roll Sverige spelade när klimatkonventionen kom till stånd 1992. Den här uppräkningen skulle jag kunna fortsätta med hela förmiddagen om jag fick möjlighet till det. För att summera: Transporterna är den största enskilda orsaken till att nuvarande utveckling inte är hållbar. Hur skall man då förhålla sig när man skall ta ställning till olika trafikpolitiska utvecklingar? För att förklara hur jag ser på det skall jag göra en liknelse med att köra bil på en väg. Vänsterpartiet rekommenderar att man riktar blicken framåt för att se vilka hinder som eventuellt dyker upp för att på så sätt kunna parera i tid. För dem som inte vågar utgå från ett långsiktigt framtidstänkande kan sikte tas på det vägavsnitt som kan ses närmast motorhuven. Denna strategi riskerar dock att leda till obehagliga överraskningar och tvära girar. Dagens trafikpolitik skulle jag vilja likna vid en tredje strategi. När Sverige utvecklades från ett agrart land till ett industriland hade infrastrukturinvesteringar en dynamisk tillväxteffekt. När man i dag försöker upprepa samma trick, kan det liknas vid att man skulle orientera sig under bilkörningen genom att titta i backspegeln. Hur den färden kommer att sluta är lätt att räkna ut. Vänsterpartiet tar sikte på framtiden och väjer inte för den miljöanpassning alla länder förr eller senare måste göra. Rent konkret yrkar vi i årets budgetmotion på att regeringen inför budgetpropositionen våren 1999 flyttar över ansenliga medel från kontot för väginvesteringar till ändamål med större samhällsnytta. Motivet för detta är enkelt. Fler vägar underlättar för mer vägtrafik som i sin tur leder till en ökning av trafikens skadeverkningar på hälsa och miljö. Den trängsel som i dag finns i storstadsområdena kan åtgärdas med effektivare och modernare metoder. I går meddelade Storbritanniens transportminister ett beslut att låta kommuner införa miljöstyrande avgifter på vägar och/eller parkeringar. Storleken på avgifterna skall sättas så att de minskar trafikströmmarna. Intäkterna skall kommunerna behålla själva och använda till kollektivtrafiksatsningar eller andra angelägna verksamheter. Det är väl känt att det i dagens London genomsnittligt tar längre tid att förflytta sig med bil än vad som var fallet för 100 år sedan då man åkte med häst och vagn. Det krävs alltså mer moderna lösningar på dagens problem. Vägavgifter för att minska belastningen på vägarna är på väg att införas i flera andra EU-länder. Under den allmänna motionstiden lämnade Vänsterpartiet in en motion med förslag liknande det som skall genomföras i Storbritannien. Denna motion är inte uppe till behandling i dag, men jag vill ändå passa på tillfället att förklara vår principiella inställning till hur biltrafikproblemen skall tacklas. Vänsterpartiet har inga negativa känslor i förhållande till bilar som sådana. Bilen är i många lägen ett oöverträffat transportmedel, särskilt för människor i glesbygd. Bilismens skadeverkningar härrör dock huvudsakligen från tätorterna, där kollektiva transporter oftast finns att tillgå. Ur folkhälsosynpunkt behöver merparten av oss gå och cykla mer för att motverka folksjukdomar. Helst skall vi kunna göra det utan att råka ut för en trafikolycka. Trots stora trafiksäkerhetsanslag till Vägverket ökade antalet dödsfall i trafiken 1997. 541 personer fick sätta livet till. Det är som en Estoniaolycka fast utspridd över året. Det finns ingen anledning att acceptera att människors liv förkortas på detta sätt. Att sänka hastigheterna och vidta åtgärder för att minska trafikintensiteten är samhällsekonomiskt effektiva sätt att minska risken för trafikolyckor med dödlig utgång. En annan infallsvinkel på trafiksäkerhet är konsekvenserna av den avreglering kollektivtrafiken utsatts för. Tidtabellerna har pressats maximalt, vilket knappast underlättar för busschaufförerna att prioritera en säker körning. Tiden för att underhålla fordonen har också minskat, vilket tydligt kan avläsas i det kraftigt ökade antalet anmärkningar vid besiktningarna. Att trafikeringsrätten är tidsbegränsad lockar knappast till långsiktiga investeringar. Gotlandstrafiken är också en illustration av hur dyrt det kan bli om det inte finns ett offentligt ansvarstagande. Budgeten belastades med ca 322 miljoner i kostnader i samband med att avtalet med Nordström & Thulin upphörde. Denna summa skall jämföras med de 20 miljoner årligen som det skulle kosta med en snabbåtstrafik som är tillgänglig året runt mellan Gotland och fastlandet. Hösten har varit dramatisk beträffande sjöfartens villkor. Vänsterpartiet är en varm anhängare av svensk sjöfart. Vi bedömer att detta transportslag har en stor utvecklingspotential de närmaste årtiondena. Alldeles för många och tunga långtradare befinner sig på vägarna med onödigt vägslitage och luftföroreningar som följd. Långväga godstransporter borde gå till sjöss eller på järnväg om det skall finnas en chans att uppfylla de miljömål riksdagen beslutat om. Med tanke på hur stora summor som anslås till anläggning och underhåll av vägar är sjöfarten ett intressant alternativ när det statsfinansiella utrymmet är begränsat. Vägar på vatten kostar ingenting. Av för oss okänd anledning riskerade regeringens förslag att leda till ytterligare utflaggning av svenska båtar. Tack vare bl.a. ett intensivt opinionsarbete kunde en uppgörelse träffas som motverkar utflaggning den närmaste tiden. Bromma flygplats har plågat kringboende i åratal. Flygtrafiken ökar i Sverige i en omfattning som är fullständigt ohållbar med tanke på den förstärkning av klimathotet det innebär. Arlandas utökade kapacitet skall räcka för den trafik som i dag går på Bromma, och dessutom är X 2000 ett fullgott alternativt som många av oss skåningar använder. Därför borde den segslitna striden om Bromma få ett snabb slut så att marken kan användas för bättre ändamål. Flyget i övrigt och regionalpolitiska aspekter på detsamma kommer att behandlas av Stig Eriksson senare i den här debatten. Det svenska vägnätet är i princip färdigbyggt. Inte ens med Vägverkets egna kalkyler går det att få lönsamhet i de nya vägsatsningarna. I propositionen konstateras att endast tre av de fem större vägobjekt som färdigställts under 1997 ansågs lönsamma. Därför vill Vänsterpartiet att åtgärder för att stimulera det kollektiva resandet och för att miljöanpassa godstransporterna prioriteras på bekostnad av nyinvesteringar inom vägsektorn. Vår hållning är att det är mer väsentligt att underhålla det befintliga vägnätet och att med biljettstöd göra det möjligt även för de mindre bemedlade att åka tåg. Järnvägen har rustats upp för stora summor. Då borde det också trafikeras i mycket större utsträckning än vad som är fallet i dag. Sture Arnesson kommer att behandla tågtrafiken närmare i ett senare inlägg. Slutligen måste jag beröra den väsentligaste trafikfrågan i den landsända jag kommer från. Öresundsbron är snart färdigbyggd. Oroande uttalanden från handelsminister Pagrotsky tyder på att vi måste erinra om det beslut som togs i denna kammare när bron mot vår vilja klubbades igenom. Avgiften för att köra över med bil skall motsvara vad det kostar att ta bilen på en färja. Vid miljöprövningarna för bron användes ett tak på 10 000 fordon per dygn för att begränsa skadeverkningarna för miljön. Priset för att ta tåget måste hållas på en rimlig nivå för att inte stimulera den avgasproducerande trafiken ytterligare. Vänsterpartiet lär återkomma i detta ärende. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 14, 19 och 20. I övrigt stöder vi utskottets förslag.

Fru talman! Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer inom utgiftsområdet, men för att vinna tid vid omröstningen vill jag yrka bifall endast till reservation 7 under mom. 16. Jag kommer i mitt anförande att till största delen ägna mig åt järnvägen samt telekommunikationerna. Tuve Skånberg kommer att beröra vägar, luftfart samt post m.m. Sjöfarten skall ju diskuteras senare och jag återkommer då med synpunkter. I den senaste valrörelsen fanns det tre viktiga områden som i stort sett alla partier slog vakt om, nämligen vård, skola och omsorg. Dessa frågor är att betrakta som hjärtefrågor för oss kristdemokrater. Icke desto mindre är det så att många människor har synpunkter på just det område vi skall besluta om i dag, nämligen kommunikationerna. Alla människor berörs ju av kommunikationer på ett eller annat sätt. Vad vore sjukvården utan ambulanserna? Vad vore omsorgen utan färdtjänsten och telelarmet? Utan att gå in djupare på jämförelser här konstaterar jag att kommunikationer är ett viktigt område, och vi berörs alla av det. Kristdemokraterna har förstått det viktiga med bra kommunikationer för Sveriges utveckling och välfärd. Vårt avlånga land gör oss särskilt beroende av bra transporter. Alla trafikslagen har sina fördelar och en större samverkan är värd att eftersträva. Sjöfartens energisnåla transportsätt borde utnyttjas mer, likaså järnvägen, vilket jag skall återkomma till. Fru talman! När det gäller utgiftsramen skiljer sig vårt budgetförslag väldigt lite från majoritetens - närmare bestämt 40 miljoner kronor eller 1,6 %, om man så vill uttrycka det. Det handlar om att vi vill spara in något på administrationen hos Banverket samt Vägverket - 30 miljoner vardera. 20 miljoner av dessa vill vi sedan lyfta tillbaka till Vägverkets anslag Om endast 55 veckor skriver vi ett nytt årtusende. Ett ganska stort bekymmer inför år 2000 är datoromställningen. Det finns stor risk för att vårt samhälle kommer att drabbas av svåra störningar om det inte tas krafttag på detta område. Vår oro har vi beskrivit i vår trafikmotion samt i vår IT-motion. Men just i denna del har det behandlats i försvarsutskottet och därför skall jag inte här fördjupa mig i ärendet. Det är dock viktigt att påpeka regeringens ansvar för att överblicka och påskynda processerna hos olika aktörer i samhället. Tre statliga myndigheter får ju kritik av Statskontoret för att man ligger dåligt till: Kriminalvårdsstyrelsen, Sjöfartsverket samt Försvaret. Det har nu också kommit en skrivelse från regeringen och vi får då anledning att återkomma här i riksdagen. Om telekommunikationer i övrigt har jag två saker att anföra: För det första begär vi att en utförsäljning av Telia påbörjas snarast. 66 % av den mobila. Konkurrensverket har mottagit ett stort antal anmälningar mot Telia för missbruk av dominerande ställning. Av flera skäl är det viktigt att det nu påbörjas en utförsäljning av Telia. För det andra måste tillgängligheten till snabba telekommunikationer öka. Enligt uppgift kan Telias ISDN-installationer kosta allt från ca 2 000 kr i Stockholmsområdet till i extremfallet ca 60 000 kr i glesbygden. IT-infrastrukturen måste byggas ut så att alla hushåll och företag kan utnyttja möjligheterna som finns med Internettekniken. Järnvägstrafiken är ett mycket miljövänligt transportmedel och kristdemokraterna vill gärna se mer trafik på järnvägen, framför allt av den långväga och tunga godstrafiken. En ökad samverkan mellan t.ex. lastbil och järnväg kan också betyda miljövinster. Avregleringen bör fortsätta och effektiviseringen kan öka, framför allt på drift och underhållssidan och vi har pekat på detta i vår motion. "Hela Sverige skall leva" är ett uttryck som upprepas i många olika sammanhang. I dag är det upp till bevis att här i riksdagen ställa sig bakom denna målsättning. Det handlar naturligtvis om Inlandsbanan. Att överlämna driftansvaret till kommunerna var mycket lyckosamt. Godstrafiken ökar och nu gäller det att se möjligheterna i framtiden och låta den positiva spiralen få fortsätta. En utredning bör tillsättas om att överföra Inlandsbanans södra avsnitt mellan Brunflo samt Arvidsjaur-Gällivare bör också göras. Man frågar sig vari tveksamheten ligger från socialdemokraternas sida. Var står Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Jag hoppas att en bred uppslutning kan nås omkring Inlandsbanans framtid. Inlandsbanan har större betydelse än vad vi kanske tror, inte bara för kommunerna längs banan utan för en större del av Sverige. Detta märktes tydligt nu när vissa delar av Sverige snöade igen. Plötsligt upptäckte man att det fanns en alternativ färdväg för tågtrafiken, nämligen Inlandsbanan. Man skulle kunna uttrycka det så, att först när man märker att man är insnöad vaknar intresset för Inlandsbanan. Fru talman! Tyvärr måste vi i utskottet reservera oss i denna fråga, och därför har jag yrkat bifall till reservation 7.

Fru talman! Så har vi då i dag, i raden av utskottsbetänkanden över regeringens buddgetproposition, kommit fram till trafikutskottets betänkande om fördelning av anslag inom det som rubriceras utgiftsområde 22. Vi skall här på förmiddagen debattera hur 25,5 miljarder kronor skall fördelas inom området kommunikationer för år 1999.

Detta lades ju fast då riksdagen för någon vecka sedan tog ställning till finansutskottets betänkande. Nu är det ju också på det sättet att det finns en relativt god samsyn mellan de olika partierna om trafikpolitiken. Det finns dock ett antal viktiga delar där vi har olika uppfattningar, och jag hoppas att dagens debatt kan spegla dessa olika meningar. Jag skall i det följande redovisa några viktiga utgångspunkter för Centerpartiet i synen på trafikfrågorna, frågor där vi tycker att regeringen och utskottsmajoriteten är alltför passiva eller rent av är inne på fel spår, om uttrycket tillåts. Jag skall också försöka hinna med att redovisa vissa synpunkter på det mera långsiktiga arbete som står för dörren, med stomnätsplanen för tioårsperioden 2001-2011, som inom mindre än ett år kommer att gå ut på remiss och som riksdagen skall ta ställning till år 2000. För Centerpartiet är det självklart att ett kretsloppsanpassat och långsiktigt hållbart samhälle förutsätter ett grönare transportsystem. I dag svarar bil och lastbilstrafiken för det mesta av de miljöfarliga utsläppen i form av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och kolväten. Användningen av fossila bränslen måste minska. Enligt vår uppfattning har inte regeringen tillräckligt tydligt och långtgående tagit tag i de miljöproblem som är förknippade med trafiken, i synnerhet i anslutning till storstadsområdena. På liknande sätt som man i dag diskuterar en nollvision inom trafiksäkerhetsarbetet menar vi från Centerpartiet att det också är dags att forma en nollvision för de fossila bränslena. Jag menar att detta arbete kan ha åtminstone tre viktiga utgångspunkter: 1. att främja miljöanpassade trafiklösningar som tågtrafik och sjöfart, 2. att successivt och systematiskt ersätta den traditionella bensinen och dieseln med miljöriktiga bränslen och 3. att satsa på mera energieffektiva fordon och motorer. Vi i Centerpartiet välkomnar att statsministern nu uppmärksammat denna fråga, och vi utgår från att regeringen nu i kontakter med bilindustri och andra aktörer tar nödvändiga initiativ. I det betänkande som vi i dag har att ta ställning till kan noteras att det finns en hel del allmänna resonemang som nog de flesta kan känna sympati för. Men nu är det ju inte i första hand allmänna resonemang utan handlingskraft och konkreta åtgärder som behövs på trafikområdet. I det här avseendet måste jag, fru talman, bekänna att jag är något bekymrad för regeringens prioritering av kommunikationsområdet när man låter detta stora och viktiga område inordnas i ett nytt jättedepartement för alla möjliga frågor. Det är svårt att se hur statsrådet Rosengren skall kunna få tid att med kraft ägna sig åt dessa frågor. Hans frånvaro i kammaren här i dag är bara ett illavarslande tecken. Nu har ju visserligen regeringen i arbetet med trafikfrågorna, med den budgetproposition som presenterats, fått förstärkning av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tyvärr är det inte så lätt att urskilja särskilt mycket av detta samarbete i dagens betänkande, vilket jag beklagar, eftersom Centerpartiet när det gäller trafikpolitikens utveckling i många frågor haft en syn likartad den som Vänsterpartiet och Miljöpartiet företräder. En verklig framgång för trafiken och miljön hade kunnat vara om Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tagit strid för Centerpartiets linje om att i stället för Södra länken här i Stockholmsområdet prioritera t.ex. byggande av ett tredje spår och Centralbron i tunnel. Det skulle vara intressant att ta del av Miljöpartiets och Vänsterpartiets funderingar om den framtida hanteringen och inställningen till trafiklösningar i Stockholm. Kommer ni att bidra till fortsatt miljardrullning och byggande av Österleden i Stockholms mest natursköna miljö? Kan ni ge ett klart svar här i kammaren i dag till alla dem som är oroliga för den fortsatta exploateringen av Stockholms naturområden? Kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet att släppa fram fler miljarder t.ex. till Österleden? Kommer ni att slåss för trafikavgifter, eller hur ser framtiden ut? Fru talman! Trafik och transportpolitik har väldigt många dimensioner. Jag har berört miljöaspekterna något. Trafikpolitiken har även väldigt stor betydelse för att skapa "ett rundare Sverige", dvs. de beslut som tas här i kammaren när det gäller trafikpolitik får stora återverkningar på möjligheterna för företag och enskilda att verka i hela vårt land. Centerpartiet har många gånger framhållit att det är just inom områden som trafik-, utbildnings-, närings och arbetsmarknadspolitik, dvs. den stora regionalpolitiken, som möjligheterna för de mer perifera områdena avgörs. Jag vill påstå att särskilt infrastrukturfrågor är av avgörande betydelse för hela landets möjligheter att leva och utvecklas. Fru talman! Enligt Centerpartiets uppfattning skall ett av transportpolitikens syften vara att minska avståndsnackdelar och utöka möjligheterna för ett decentraliserat samhälle. Näringslivets konkurrenskraft hänger väldigt nära ihop med frågor om trafikförsörjning, krav på god standard och hög tillförlitlighet vid transporter. Nackdelar i form av långa avstånd inom landet, till övriga Europa och till andra marknader måste kompenseras med väl avpassade och väl fungerande transporter och en väl utbyggd infrastruktur. Enligt vår mening måste inriktningen vara att skapa en infrastruktur som ger förutsättningar att tillvarata utvecklingsmöjligheterna i hela Sverige. Vägoch järnvägskapitalet måste förvaltas på ett sådant sätt att värdet av gjorda investeringar inte urholkas. För att en sådan princip skall kunna upprätthållas krävs en långsiktig strategi för drift och underhållsåtgärder. Av denna anledning prioriterar Centerpartiet ökade insatser för just drift och underhåll. Fru talman! Vi är nu i mitten av december, och vi upplever på många håll i landet de problem som stora snömängder kan utgöra. Vinterförhållanden innebär ofta kraftigt försämrad framkomlighet. Vintern och vårens tjällossning kommer återigen att leda till att ett antal mil väg stängs av för trafik. Låt mig i det sammanhanget också kort kommentera det vi fick bevittna den gångna helgen i samband med snöovädret främst över Gävletrakten. Visserligen var detta ett osedvanligt intensivt snöande med 1,3 meter snö på ett dygn, kombinerat med hårda vindar, men när både järnvägstrafiken på Norrland och vägtrafiken på E 4, bägge två väldigt viktiga pulsådror mitt i vårt land, blockeras ett par dygn och all trafik omöjliggörs finns det anledning att se över vår beredskap på det här området. Är resurserna för snöröjning tillräckliga? Används dessa resurser på ett optimalt sätt? Hade den två dygn långa avspärrningen något att göra med järnvägens respektive vägens tekniska utförande? Varför dröjde det ett helt dygn efter det att snön slutat falla innan väg och järnväg kunde öppnas igen? Inte minst de omdiskuterade vajerräckena norr om Gävle förefaller att ha försenat snöröjningen på E 4. Jag utgår från, fru talman, att vi i trafikutskottet får en ordentlig rapport och utvärdering av detta senast i samband med att utskottet planerar att besöka Fru talman! På alltför många håll i vårt land är de allmänna vägarna i så dåligt skick att de under delar av året är obrukbara. Avstängningar eller dålig framkomlighet innebär betydande merkostnader för näringslivet. Längre restider, försämrad framkomlighet och högre underhållskostnader drabbar självfallet även persontransporterna. Bärighetshöjande åtgärder såsom tjälsäkring och beläggning av grusvägar är av stor betydelse. Andelen vägar som stängs av på grund av tjällossning måste kraftigt reduceras, inte minst med tanke på industrins transportbehov och de enskildas möjligheter att bo och verka i de delar av landet där väsentliga delar av våra naturtillgångar finns och brukas. Trafikutskottets ordförande Monica Öhman och jag hade för en tid sedan tillfälle att studera problemen på nära håll i Jämtland som, kanske tillsammans med Västernorrland, är särskilt utsatt. Det finns anledning för trafikutskottet att fundera på om det behövs särskilda åtgärder för de delar av landet som har sådana betydande problem. För Centerpartiet kommer Åke Sandström att senare i debatten återkomma till vägfrågorna och stödet till de enskilda vägarna. I vår budgetmotion och i vår kommittémotion har vi föreslagit att åtgärder för drift och underhåll samt för bärighetshöjande insatser kraftigt förstärks. Vårt förslag innebär en ökning med 500 miljoner kronor för år 1999. I ett läge där vi vet att dessa medel skulle vara utomordentligt verksamma om de anslogs för dessa ändamål, väljer majoriteten i stället att låta regeringen disponera pengarna efter eget gottfinnande. Det är principiellt inte så bra att så pass stora summor undanhålls riksdagens kontroll. Det vore intressant att här och nu få ett klargörande från majoriteten i utskottet om man har några synpunkter på hur regeringen tänker sig att använda dessa pengar. Håller ni med mig i mitt resonemang om behoven av åtgärder för drift och underhåll? Fru talman! Från Centerpartiets sida har vi under lång tid arbetat hårt för att få regering och riksdag med på offensiva och framtidsinriktade järnvägssatsningar. Detta arbete har burit frukt, och nu görs kraftfulla offensiva framtidsinriktade järnvägssatsningar. Detta bidrar till en förbättrad konkurrenskraft för både stora och små företag. För att investeringarna skall få avsedd effekt och konkurrenskraften stärkas är det viktigt att fullfölja snabbtågsplaneringen i den tid och omfattning som tidigare angivits. I det sammanhanget är det angeläget att framhålla vikten av snabbtåg också på stambanan i södra Norrlands inland, dvs. linjen Stockholm-Östersund. Här pågår en snabbtågsanpassning av banan - investeringar på sammanlagt 1 miljard kronor. Då är det, enligt min mening, orimligt att som nu sker, mitt uppe i denna investering, aviseras från SJ och regeringen att det inte blir några snabbtåg på stambanan. Det får räcka att folk och företag längs kusten får tillgång till X 2000. Enligt Centerpartiets uppfattning är det viktigt att också inlandet får tillgång till snabbtåget. Det får på inga villkor bli så att snabbtåg endast trafikerar ostkusten upp till Sundsvall och i bästa fall vidare till Fru talman! För ett långsiktigt förverkligande av den s.k. Scandinavian Link, snabbtågstriangeln Stockholm-Östersund-Trondheim-Oslo-Stockholm, är snabbtåg en första förutsättning. En förverkligad Atlantbana fram till Trondheim skulle få mycket viktiga transport och regionalpolitiska funktioner. Denna förbindelse bör redan nu kunna utredas med inriktning på beslut om genomförande under nästa planperiod. I den södra delen av vårt land finns också mycket viktiga långsiktiga järnvägsprojekt som det finns anledning att lyfta fram. Från Centerpartiets sida ser vi det som utomordentligt viktigt och naturligt att i arbetet med stomnätsplanen för 2001-2011 redan nu peka på hur den s.k. Europakorridoren och Götalandsbanan framstår som viktiga projekt. I det sammanhanget vill jag understryka vikten av att ta till vara möjligheterna att samplanera dessa båda projekt som på sträckan Linköping-Jönköping har en gemensam sträckning. Slutligen några ord om luftfarten. Sverige har dyra inrikesflygpriser. Särskilt gäller detta på de mindre linjerna. Av den anledningen anser vi att ett system för statlig upphandling av flygtrafiktjänster som är regionalpolitiskt viktiga men kommersiellt mindre intressanta bör införas. Finansieringen av en sådan upphandling bör ske genom en avgift som tas ut på övriga inrikes flygresor. Fru talman! Jag hade också tänkt att kommentera sjöfarten. Men jag får återkomma till det i ett senare inlägg. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationerna nr 6, miljöanpassad tågtrafik, samt nr 20 om vikten av snabbtågstrafik också på stambanan i södra Norrland. Jag står självfallet bakom samtliga övriga, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till dessa två.
Fru talman! Jag skall lugna Sven Bergström när det gäller hans frågor om vägsatsningar, Österleden osv. Självfallet är vi inte intresserade av att lägga mer pengar på vägarna. Vi har motarbetat dem i regionerna. Problemet för oss när vi skulle ta ställning till budgeten var att vi fick presenterat för oss en näst intill färdig budget som Socialdemokraterna hade kommit överens om med Centerpartiet. Där ingick dessa satsningar. Våra möjligheter att minska på vägsidan var ytterst begränsade. Det är intressant att höra att Centerpartiet har samma inställning som vi. Jag välkomnar det. Jag noterade särskilt vad Sven Bergström sade angående nollvisionen på fossila bränslen. Det innebär kanske att Sven Bergström är beredd att understödja vår reservation nr 1 när det gäller att från nästa budget flytta över från den fossilbaserade trafiken till mer miljövänliga transportslag.
Fru talman! Det Karin Svensson Smith säger låter bra och betryggande, dvs. att man är starkt inriktad på att fullfölja ett miljöinriktat trafikarbete. Jag hoppas att Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar ordentlig strid för de frågorna. Men lasta inte oss, Karin Svensson Smith, för den budget ni gör upp med Socialdemokraterna. Det framgångsrika samarbete som Centerpartiet har haft med den Socialdemokratiska regeringen under den gångna perioden avslutades i samband med årsskiftet för ett år sedan. Vårbudgeten och den budget som nu har lagts fram har vi ingenting med att göra.
Fru talman! Sven Bergström yrkade i sitt inlägg på ytterligare vägsatsningar. Inser han inte motsättningarna när han samtidigt verkar för en nollvision när det gäller den fossilbaserade trafiken? Det underlättar inte några transportminskningar genom att anslå mer pengar till investering i vägar.
Fru talman! Jag betonade särskilt starkt i mitt inlägg, Karin Svensson Smith, att för framtiden är det viktigt att prioritera de miljöinriktade transportslagen, t.ex. sjöfart och järnväg. Det är inte främst i de glesare bebyggda delarna av vårt land där vi betonar att drift och underhållsåtgärder som miljöproblem är kopplade till biltrafiken utan det är runt storstadsområdena. Det är därför vi är så angelägna om att inte fortsätta med de miljardslukande satsningar som t.ex. Södra länken runt Stockholm, som ingår i Dennispaketet, och att Österleden skall släppas fram. Jag hoppas att vi, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, fortsätter att ta strid för en miljöinriktad trafikpolitik också i storstadsområdena.

Fru talman! Trafikutskottets första betänkande för detta riksmöte har att behandla många anslagsposter till i och för sig stora belopp. I allt väsentligt har volymerna lagts fast i det riksdagsbeslut som fattades före sommaren med anledning av regeringens s.k. vårproposition. Ändå är det viktigt att se runt hörnet, eller bak nästa vägkrök, för de beslut som fattas materiellt och principiellt och kommer att vara långsiktiga. Låt mig börja med några principiella synpunkter. Kommunikation är något mycket positivt. Det är ett sätt för människor att nå varandra konkret, fysiskt eller att med hjälp av tekniken ha umgänge per brev och telefon. Det är också en klassisk liberal tanke att människor skall kunna mötas, resa fritt och bredda sina kulturupplevelser. Det förstärks med den elektroniska tekniken som alltfler förfogar över i vårt moderna samhälle. Denna liberala syn står i klar kontrast till socialistiska och kommunistiska koncept som dirigerar och kväver det fria samspelet mellan folken. Resandet och annat kommunikationsutbyte har ju accelererat oerhört. En enkel jämförelse belyser detta då vi beaktar att för 100 år sedan rörde sig svensken mindre än en kilometer per dag. I dag är reseradien i genomsnitt per individ i vårt land flera mil. Det förutsätter självfallet ett annat kommunikationssystem än det som gällde historiskt då vattenvägar, öppna eller frusna, var en viktig färdled. De upptrampade stigarna har både breddats och förändrats, och dagens moderna vägnät ger helt andra möjligheter än vad våra förfäder var med om. Det finns en politisk uppgift för oss att underlätta kommunikation, inte bara av de humanskäl jag har antytt utan också på grund av det faktum att vår ekonomi måste fungera. Om vi gör högtidliga deklarationer av typen Hela Sverige skall leva behövs det en genomtänkt politik för alla slag av kommunikation. Funktionssättet och rationaliteten kommer att vara avgörande om vi över huvud taget skall kunna rädda utsatta landsändar och glesbygder. Det koncept som statsmakt och offentliga beslutsfattare lägger fast är alltså förpliktade att ta en rad hänsyn som rymmer både rationalitet och humanvärden inklusive ett stort mått av miljöhänsyn och trafiksäkerhet. Även om det finns mycket visioner tror jag att vi får titta på den verklighet vi i dag lever i. Inom överskådlig tid kommer biltrafiken att vara helt dominerande. När det gäller persontransporter går 80 % på väg. Åtta av tio personer reser alltså för egen del med bil. Övriga trafikslag - tåg, flyg, sjötrafik, tunnelbana, spårvagn, bussar m.m. - delar på den sista femtedelen när det gäller trafikföringen. Ser vi på en grupp som barnfamiljer, är det 95 % av dem som har eller förfogar över bil. Transport och kommunikation är alltså en nödvändig förutsättning för all ekonomisk aktivitet. Vår välfärd kan i hög grad kopplas till ökad handel och därmed ökade transporter och kommunikation. Viktigt är att våra transportsystem svarar mot högt ställda krav på miljöhänsyn och en varaktig hushållning med resurser. På trafikområdet är den allmänna samhällsekonomin av oerhörd betydelse. Också här behöver vi vara med om en ekonomisk tillväxt om vi skall klara den långa raden av välfärdskrav. Kommunikationerna behöver förvisso tillföras mera medel, och då är det också viktigt att den ekonomiska kakan växer. Lösningen på framtidens problem ligger alltså inte i fientlighet mot tillväxt. Det är bra att regeringen markerar det i olika sammanhang. Även om vi har kritiska synpunkter på metoderna är det viktigt att klargöra detta för alla dem som motverkar tillväxtens värde. Tillväxt skall självfallet ske på naturens villkor. Men det kan aldrig vara ett självändamål att både bromsa utvecklingen och se till att vi får mer att fördela. Behoven på kommunikationsområdet är för stora för att vi skall kunna slå oss till ro. Den departementsreform som citerades av utskottets vice ordförande vill jag för min del gärna se som en ambition att koppla trafiken närmare näringspolitiken och dess villkor. Jag beklagar i likhet med Sven Bergström att den tjänstgörande kommunikationsministern är frånvarande. Inte ens en företrädare för den stora och växande gruppen statssekreterare syns så långt ögat når. Vi får hoppas att man läser protokollet från dagens debatt. Transportpolitiken är också en del i målet att trygga jobb och välfärd i hela landet. En ökning av trafiksäkerheten sker genom information, säkrare fordon, förbättrad trafikantutbildning och åtgärder på farliga vägsträckor. Det är nödvändigt att öka kampen mot t.ex. rattfylleri, såväl till lands som till sjöss och i luften. Det är bra att regeringen efter många påstötningar härifrån riksdagen nu kommer med förslag om både promillelagstiftning i sjötrafiken och att mera definitivt sätta stopp för knarket i trafiken genom införande av en s.k. nollgräns. I en marknadsekonomi är konkurrensfrågorna viktiga, både för att tillgodose ett kvalitativt högt utbud för medborgarna till rimliga priser och för att stimulera till tävlan bland olika aktörer. Vi behöver bättre konkurrens på järnvägen och flyget. Vi vill behålla Bromma flygplats, som har visat sig fylla en mycket viktig funktion vad gäller både konkurrens och trafikservice. Det är viktigt att också stödja kommunala flygplatser, framför allt i Norrlands inland. Jag tror för övrigt att det är angeläget att se att det finns bärighet för olika trafikslag, att också mera genomlysa den tänkta infrastrukturen så att det blir rätt trafikslag i den meningen att det finns såväl rationalitet som ekonomi och miljöhänsyn inbyggda. Där vi har ett bra vägnät och snabba järnvägstransporter skall inte flyget vara alternativet på kortsträckor. Konkret uttryckt: Den dag man kan ta sig från Göteborg till de tre nordiska huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn på två eller tre timmar skall järnvägen självfallet vara det attraktiva alternativet för resande. Däremot behöver flygets roll stärkas mot de väg och järnvägsfattiga delarna i glesbebyggda områden. Ett allvarligt problem är den bristfälliga bärigheten på många av våra vägar, t.ex. för skogsindustrins råvaruförsörjning och åkerinäringen allmänt. Ett förbättrat underhåll och en höjd standard på utsatta delar av vägnätet behövs. Det är också viktigt att påminna om den enskilda vägens betydelse. Utan enskilda vägar kommer en stor del av svenskt näringsliv att bromsas upp och till delar stanna av. När det gäller sjöfartspolitiken präglas den av ryckighet. Regeringens brist på långsiktighet får också sitt genomslag här. Därför är det väldigt angeläget att få ett fast koncept som gör att svenska handelsflottan får en chans att överleva och växa. Vårt allmänna koncept om lägre skatt på arbete är en viktig bit, och vi vill dessutom bredda och förbättra konkurrensen genom att stuverimonopolet försvinner. I likhet med Per-Richard Molén kan jag känna mig förvånad och överraskad över att statsministern ger sig in i populistiska gränstrakter genom sina uttalanden om taxfreehandeln. Till skillnad från Molén stöder Folkpartiet den del av regeringen som ser taxfreehandeln från sociala utgångspunkter. Vi vägrar att se skattefrihet på spirituosa och välluktande droppar för utvärtes bruk som ett sätt att lösa trafikproblemen. Historiskt har detta naturligtvis haft sina motiv. Under månadslånga resor behövdes kanske några droppar whisky för att klara magen i ett bakteriebemängt livsmedelsutbud. Parfymens roll var också stor, för att dämpa odörer som självfallet fanns då. De skälen är sedan länge borta, men ändå lever dessa krav på skattefrihet kvar, till bekymmer för inte minst gränshandel på land. Det är obegripligt att man från moderat håll fortfarande hänger kvar vid att vi också skall ha inrikes taxfree. De skatterna skall självfallet betalas av någon annan. Att man kräver skattefrihet på det som riksdagen flera gånger har uttalat som vårt största sociala och medicinska problem är förvånande. Därför skulle jag önska att Moderaterna vägde in också lite av ett socialpolitiskt mönster i sitt resonemang. Jag skall också säga ett par ord om Vänsterns motstånd mot mellanfolkliga förbindelser. Det är i och för sig känt, och det har upprepats, att motståndet är riktat särskilt mot broar och framför allt mot sådant som går i den riktningen att det skall underlätta kontakterna med EU-länderna. Har man den uppfattningen blir konsekvensen väl ändå att gamla broar borde försvinna och i alla fall inte rustas upp. Skall man se det från miljöpolitiska hänsyn är det framför allt Essingeleden som borde stängas eller rivas, därför att det är där vi har det stora bilflödet. Eller är det Tjörnbroarna på västkusten som Vänsterpartiet ogillar så mycket? Det kunde vara intressant med en kommentar till hur det ligger till med konsekvensen. Ett problem på kommunikationsområdet är i många fall trängseln. Sådan finns på många håll, såväl på vägen som på spåren och i luften. Detta gäller de tätbebyggda svenska områdena och i ännu högre grad ute på den europeiska kontinenten. Därför skulle det vara bra om vi kunde se praktiskt på en del frågor. Mycket korta bilresor skulle med fördel kunna bytas ut mot t.ex. cykelresor. Vi har i den gemensamma reservationen 3 pekat på värdet av väl utbyggda cykelvägar och gett exempel på flera städer där andelen cykeltransporter är betydligt större än i andra, därför att man har bra cykelstråk och god väghållning med bra snöröjning liksom vettig skyltning och goda parkeringsmöjligheter för cyklister. Matartrafiken till kollektiva transportmedel kan med fördel ske med cykel, men då krävs det självfallet också här en genomtänkt infrastruktur. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 3. Ryckigheten i sjöfartspolitiken illustreras av den nyligen gjorda överenskommelse som höjer kostnaden för statsverket med 100 miljoner utan att någon finansiering av beloppet har presenterats - endast ett pressmeddelande från den nu frånvarande näringsministern att man nu minskar väganslaget. Jag tycker att det är oacceptabelt att hantera viktiga kommunikationsfrågor så ryckigt och kortsiktigt. Väginvesteringarna är ju redan beskurna, och det behöver satsas ytterligare på vägunderhållet. För bara något år sedan ställde regeringen otvetydigt i utsikt att man ämnade medverka till en ordning som krävdes till följd av den nettomodell som parterna hade enats om. Det är beklagligt att regeringen inte orkar fullfölja det. Viktigt är också här att konkurrensvillkoren inte bara blir likvärdiga utan också mer jämförbara. Den utredning som låg till grund i dessa frågor bör fullföljas. Direktivens hämmande föreskrifter behöver också undanröjas och hela frågan genomlysas bättre. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag till den lagstiftning som behövs för att Sverige skall genomföra den s.k. nettomodellen. Lagstiftningen måste vara så utformad att full konkurrensneutralitet varaktigt uppnås för den svenska handelssjöfarten i förhållande till övriga EU-länder. Jag yrkar bifall till reservation 8 liksom till reservation 13, som behandlar Bromma flygplats och som jag redan har kommenterat. Det är inget tvivel om att det finns bra alternativ till Arlanda för tjänste och affärsresor, och den ökande resandeströmmen har ju visat att det finns en god efterfrågan. Beträffande övriga reservationer som Folkpartiet står bakom har vi fortfarande den uppfattningen att det vore till fördel om beslut kunde fattas i enlighet med dessa, men jag begränsar mig till att yrka bifall till de reservationer som jag tidigare nämnt. Allra sist, fru talman, är det angeläget att peka på vikten av att kollektivtrafik upphandlas också med utgångspunkt i att de trafikpolitiska målen skall uppfyllas. Det förutsätter att samhällsnyttan av en utbyggnad av järnvägens infrastruktur tas till vara. Inför den förestående trafikförhandlingen måste det klarläggas att snabbtågstrafiken på t.ex. sträckan Stockholm-Östersund skall ske längs Norra stambanan via bl.a. Ljusdal och Bollnäs, så att nyttan av den nu pågående upprustningen av banan kan tas till vara. Låt mig sluta där jag började, fru talman. Kommunikation är något positivt och nyttigt - ett livsvillkor för många människor och landsdelar. Därför måste långsiktighet, rationalitet och trafiksäkerhet vara vägledande då trafikpolitiken läggs fast, i det korta men framför allt i det långa perspektivet.

Fru talman! Det vi skall debattera här är ju trafikpolitik och inte nykterhetspolitik, men jag vill ändå säga att det väl ändå inte kan ha undgått Elver Jonsson vilka omställningsproblem vi har framför oss i samband med ett slopande av taxfree. Om Elver Jonsson hade lyssnat till mitt anförande hade han hört att jag inte sade vare sig ja eller nej till frågan om Gotland, men jag tycker att man rent intellektuellt har anledning att ställa frågan och att den också kan bli föremål för ett närmare studium. Däremot tycker jag inte att Elver Jonsson och hans parti har en alltför nykter inställning till väginvesteringar och Banverket. Folkpartiet föreslår där uppenbarligen mycket dramatiska neddragningar av anslagen, som rimmar väldigt illa med de ambitioner man har när det gäller att höja bärigheten, satsa på enskilda vägar och få till stånd ett bättre vägnät.
Fru talman! När det gäller anslagen vill jag påminna Per-Richard Molén om att vi där har synpunkter som väl sammanfaller med dem som Moderata samlingspartiet ofta framhåller, nämligen om tillväxtens betydelse. Om inte skattekakan växer genom att fler kommer i arbete kommer vi att få svårt att klara både trafikpolitiken och investeringarna på det området. Per-Richard Molén sade att vi inte skall tala socialpolitik - det är trafikpolitik det gäller nu. Jag får då i all stillsamhet påminna Per-Richard Molén om att det var han som tog upp ämnet. För mig framstår det som obegripligt att man skall ha skattefrihet för att på 10 000 meters höjd inhandla det som man inte har rätt att vara skattebefriad för i svenska glesbygder. Att det dessutom är brandfarligt gör inte saken bättre. Sedan sade Per-Richard Molén att han ändå tycker att det kan vara en förhandlingsfråga på Gotland och åberopade intellektet. Jag har svårt att se vad det är att finna i det. Riksdagen har ju mycket tydligt sagt att man inte vill ha den här typen av skattesubsidier och lättnader, och det tycker jag att vi kan hålla fast vid. Per-Richard Molén och jag är ju ofta överens om att politiken skall vara långsiktig.
Fru talman! Förslaget när det gäller taxfreeförsäljningen är inte en fråga om förhandling. Det är helt ödmjukt bara fråga om att man skall studera vilka konsekvenser ett eventuellt beslut från EU:s sida om ett uppskov för taxfreeförsäljningen kan leda till. Det kan likaväl ha fördelar för Gotland som nackdelar, liksom för den trafik som vi i dag har till Åland.
Fru talman! Bara en kort replik. Per-Richard Molén säger att han vill vara ödmjuk, och det är möjligen ett fall framåt. Men det är ju inte något överraskande beslut som är på gång när det gäller taxfreefrågan inom EU. Det är många år sedan det beslutet fattades, och det har upprepats av Sveriges riksdag och den svenska regeringen. Vi står fast vid det. Därför känner jag mig bekymrad över att statsministern nu har lockats att göra oöverlagda uttalanden. Folkpartiet stöder, som jag sade, den del av regeringen som ser taxfreefrågan utifrån sociala utgångspunkter.
Fru talman! Jag tycker att det är dags för Elver Jonsson att bestämma sig. Folkpartiet motionerade om 2,9 miljarder mindre till kommunikationerna för att prioritera vård, omsorg och skola. Det noterade vi tacksamt och tänkte att här var en framtida allianspartner. Men i sitt inlägg har Elver Jonsson bara talat för mer pengar. Var inte partimotionen representativ? Sedan förde Elver Jonsson ett resonemang om broar. Det fanns, och finns faktiskt fortfarande, bra kommunikationer över Öresund, men fr.o.m. årsskiftet dras den enda bilfärjan mellan Malmö och Köpenhamn in. Det beror på att bron anläggs. Då kommer friheten att välja kommunikationsmedel att begränsas. Vi som bor i Skåne ser med all önskvärd tydlighet hur miljöproblemen bara ökar. Här har vi att välja mellan bilisternas bekvämlighet och att ta miljöproblemen på allvar. Valet är enkelt: Miljön måste gå före. Elver Jonsson talade också inledningsvis principiellt om frihet och använde några märkliga uttryck om Vänsterpartiet - jag antar att han menade Vänsterpartiet. Men då frågar jag mig: Vilken frihet att andas ren luft har de som bor i storstäderna i dag? Man måste nog vara ultraliberal för att inte inse att statsmakterna faktiskt har ett ansvar för att medborgarna får tillgång till hälsosamma levnadsomständigheter.
Fru talman! Från Vänsterpartiet fick vi ju inget svar på hur man ser på broarnas betydelse - är de negativa eller positiva? Jag ställde frågan både utifrån det allmänna önskemålet att lätt nå varandra och utifrån miljöpolitiska aspekter. Där hoppas jag att vi får ett klargörande. Sedan talas det här om att vi har föreslagit neddragningar. Det är riktigt, och det beror på vår torftiga samhällsekonomi. Vår modell är långsiktig, tydlig och klar. Vi behöver en starkare tillväxt, och vi menar att det är riktigare att satsa på nya jobb, ta bort skadliga skatter för näringslivet och på det sättet få en utbyggnad som är hållbar. Vänsterpartiet har tidigare varit med om att höja anslag, och man är lika kvick när det gäller att pruta. Så hör man också till stödtruppen. Det tar tydligen över.
Fru talman! Det innebär således att vi kan se fram emot ett samarbete i vårpropositionen när det gäller vägar och investeringar. Jag skall svara ordentligt på frågan om vägar. Vi tycker att de väginvesteringar och broinvesteringar som är gjorda är tillräckliga för att det skall finnas bra kommunikationer. Vi är mer intresserade av att underhålla det väg och järnvägssystem vi har i dag. Så är inte fallet. Många människor i landet kan bittert erfara vad det innebär. Det finns spår och räls där det inte går några tåg, och vägar som spricker sönder under perioder av tjäle. Vi tycker att det är bättre att underhålla och ha en långsiktig trafikförsörjning i stället för att investera i nytt.
Fru talman! Miljöpartiet ser fram emot ett samarbete om vårpropositionen med Folkpartiet. Det är klart att vi kan vara beredda till det i sak. Att vi nu prutar på väganslagen beror inte på att vi vill ha mindre pengar till satsningar på trafiken, utan på att vi har ont om pengar. Det gör att ett sådant samarbete blir mycket kortsiktigt. Vi vill faktiskt bygga ut. Fortfarande blir man i Vänsterpartiet svaret skyldig. Hur ser man på broförbindelse? Är det något positivt, eller är det andra saker som tar över?

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 12 och 14. Miljöpartiet de gröna anser det självklart att goda kommunikationer är en viktig del av såväl livskvalitet som utveckling. Men vi är också väl medvetna om att såväl gods som persontransporter innebär en resursförbrukning som tär på vår miljö under hela kedjan. Den största andelen av transportarbetet genomförs med fossila bränslen. Från det att olja utvinns - raffineras - transporteras till användare och slutligen förbränns sker ett stort slitage på miljön. Det är dags att trafikpolitiken inriktar sig på att förändra system för att nå långsiktiga hälso och miljöeffekter. Miljöpartiet de grönas förslag till medelsfördelning för åren 2000-2001 innehåller mycket radikala förändringar i förhållande till regeringens. I våras lades en ny transportpolitik fast utifrån regeringens proposition om transportpolitik för en hållbar utveckling. I och med detta blev rågången mellan Den nya transportpolitiken baseras på miljömål som är helt otillräckliga om man skall kunna nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gäller även, och kanske än viktigare, styrmedlen för att nå miljömålen. Miljöpartiets politik innehåller ett väl avvägt styrmedelspaket som leder till en successiv höjning av energi och miljörelaterade skatter och avgifter det närmaste decenniet inom ramen för en skatteväxling. I Miljöpartiets politik är mål och medel i balans. När det gäller vägtrafiken är en grön transportpolitik av nödvändighet inriktad på att miljön inte skall hotas ytterligare. Vägtrafiken står för en global såväl som lokal miljöpåverkan. Samtidigt som koldioxidutsläppen påverkar det globala klimatet med efterföljande konsekvenser, lider en stor mängd människor av buller, allergier till följd av luftföroreningar, trafikolyckor och intrång i boendemiljö varje år till följd av vägtrafiken. Detta är i längden såväl socialt som ekologiskt ohållbart. Miljöpartiets trafikpolitik syftar till att minska såväl användningen av vägfordon som transportmedel som att effektivisera den vägtrafik som trots allt är nödvändig genom att marknaden utvecklar alltmer bränslesnåla fordon och alternativa drivmedel. Vägen dit är lång, men inte omöjlig. Vi anser att det svenska vägnätet i huvudsak redan är tillräckligt utbyggt och föreslår i stället att medel uteslutande satsas på miljö och trafiksäkerhetsåtgärder, på reinvesteringar i de delar av vägnätet som inte är asfalterade samt på förstärkning av vägar med hård belastning. Miljöpartiet förordar generellt sett inte stråktänkandet och avvisar i huvudsak investeringar i denna anda. Miljöpartiets förslag till väginvesteringar inom ram är en kraftig nedskärning, 80 %, i förhållande till regeringens förslag. Dock föreslås att regionerna i samverkan med Vägverket skall kunna disponera medel ur det regionala självplaneringsanslag som vi tidigare föreslagit till mindre trafiksäkerhets och miljöförbättrande åtgärder på statliga vägar inom det egna länet. Detta anslag skall dock inte användas som en ersättning för nedskärningen rakt av, utan endast beviljas i vissa fall. För närvarande arbetar en särskild utredare med uppdraget att lämna ett förslag till lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter i tätort. Utgångspunkter för arbetet är att avgiftssystemet skall vara till gagn för miljö och framkomlighet samt att lagstiftningen skall vara så utformad att vägavgifterna kan införas och förändras genom respektive kommuns beslut. Vi ser positivt på det arbete som regeringen initierat och välkomnar regeringens skrivning i budgetpropositionen om att man kommer att överväga de förslag som den särskilde utredaren lämnar för att, om kommuner så begär, kunna gå vidare i frågan. Det är angeläget att arbetet bedrivs skyndsamt och att regeringen snarast återkommer med lagförslag och förslag om hur den tekniska utvecklingen av sådana avgiftssystem kan stödjas. Vi instämmer i att berörda kommuner och regioner skall ta slutlig ställning till om och hur avgiftssystemen skall införas. Regelverket bör vara så öppet som möjligt så att olika tekniska lösningar - vägtullar, elektroniska debiteringssystem m.m. - möjliggörs. Avgifterna bör kunna användas även för satsningar på kollektivtrafik. För att uppnå målen om ett långsiktigt hållbart transportsystem är det nödvändigt att så mycket trafik som möjligt förs över till det transportslag som är minst miljöbelastande, nämligen järnvägen. Det kan ske dels genom att järnvägens ekonomiska konkurrenskraft förstärks i förhållande till andra trafikslag, dels genom en snabbare utbyggnad av en konkurrenskraftig infrastruktur för järnvägen. Järnvägens grundläggande infrastruktur, som till stora delar är från 1800-talet, försummades kraftigt under några decennier från andra världskriget fram till 80-talet. De senaste åren har dock en kraftig och välkommen satsning skett på en modernisering av järnvägsnät och rullande material, främst för snabb interregional persontrafik och länstrafik. Nu finns det en stor risk att den satsningen kommer av sig. Riksdagen har, som svar på infrastrukturpropositionen 1996, beslutat att fastställa en ram för nationella järnvägsinvesteringar på endast 36 miljarder kronor för tioårsperioden 1998-2007. Det innebär nästan en halvering av de senaste årens investeringstakt på järnvägsområdet. Miljöpartiet anser i stället att investeringsramen för nationella järnvägsinvesteringar bör vara 78 miljarder kronor för denna period. Det kräver bl.a. fler mötes och förbigångsspår, höjda axellaster, ökade lastprofiler, förbättrad kraftförsörjning och förbättrade tågledningssystem. På sikt bör ambitionen vara att renodla vissa linjer för godstrafik genom att skapa andra alternativ för den snabba persontrafiken. Vi föreslår också en satsning på det s.k. kapillära nätet i form av hamn och industrispår, terminaler och omlastningsstationer samt en utbyggnad av system för logistik och transportinformatik. På personsidan måste målet vara att komma ned i restider under tre timmar för de flesta relationer mellan större städer i södra och mellersta Sverige. Då kan tåget på allvar ta upp konkurrensen med flyget och bilarna. Flyget har expanderat kraftigt under senare tid. Det är ett mycket allvarligt hot mot miljön. Flyget är det sämsta färdmedlet vad gäller energiförbrukning per passagerare, och det orsakar också stora bullerproblem. Det omfattande flygresande som i första hand västvärlden svarar för måste starkt ifrågasättas från både energi och miljösynpunkt och med hänsyn till den globala fördelningen. Beträffande övergripande mål för Luftfartsverkets verksamhet är det av miljö och hälsoskäl mycket viktigt att Luftfartsverket inte ges i uppdrag att öka flygtrafiken i och över Sverige i nämnvärd utsträckning. 1999 att ny flygkapacitet, utöver tredje landningsbanan på Arlanda, kan komma att behövas i Stockholmsregionen innan avtalet om flygtrafik på Bromma går ut år 2011. Miljöpartiets bestämda uppfattning är att flygkapaciteten i Stockholmsregionen och i Sverige i stort är fullt tillräcklig för att klara de funktioner där flygtrafik är nödvändig. Vi avser motverka ytterligare utbyggnad av flygkapaciteten. Vi har tidigare föreslagit en snabb avveckling av Bromma flygplats, då den ligger alldeles för nära bebyggelse och därmed är en stor hälsorisk och miljöstörning. Enligt vår mening finns det en stor potential inom sjöfarten för mycket miljövänliga transporter, i takt med tillämpande av ny teknik. Vi har således en mycket positiv grundinställning till svensk sjöfart och menar att regeringen inom ramen för det internationella arbetet bör verka för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Vi delar regeringens bedömning att trenden vad gäller utflaggning av svenska fartyg måste brytas och att det sjöfartspolitiska beslutet måste förstärkas för att nå detta syfte, speciellt mot bakgrund av att flera starka sjöfartsnationer inom EU förstärkt sitt stöd till sjöfarten. Det förslag till förstärkning av det sjöfartspolitiska beslutet som regeringen presenterade i budgetpropositionen fick hård kritik från sjöarbetsmarknadens parter. T.o.m. LO-basen Bertil Jonsson krävde att regeringen skulle ändra sitt förslag. Vår roll i det läget tydliggjordes via den skrivning i vår partimotion där vi sade följande: "Skulle den väg som regeringen föreslår inte visa sig framkomlig är Miljöpartiet öppet för diskussioner i trafikutskottet om alternativa lösningar." Nu behövdes inte detta eftersom vi kunde föra direkta förhandlingar med regeringen och trycka på om ett ändrat förslag, vilket ledde till att regeringen, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och sjöarbetsmarknadens parter kunde enas om utformningen av det statliga stödet till sjöfarten.

Fru talman! Jag har bara en enkel liten fråga till Mikael Johansson. Han talade väl om miljöanpassad trafik, och jag tror att vi är överens i sak om väldigt mycket. Men det som förbryllar mig är att Miljöpartiet inte kan stödja vårt förslag i trafikutskottet om att nu också fullfölja snabbtågssatsningarna enligt tidigare intentioner. Med regeringens förslag är det stor risk att de pengar som har satsats på att snabbtågsanpassa stambanan genom södra Norrlands inland i princip är bortkastade pengar, vilket de ju är om man inte också kör snabbtågen på denna rustade bana. Jag skulle gärna vilja ha besked om varför Miljöpartiet i det här fallet väljer att stödja regeringen, vilket kommer att innebära mindre järnvägstrafik och mera bilar i södra Norrlands inland.
Fru talman! Jag anser inte att det är riksdagens uppgift att gå in och detaljreglera vilken typ av trafik som skall gå på respektive järnväg. Det är upp till de regionala myndigheterna att bedöma detta.
Fru talman! Det var väl ändå att ta i: att kalla snabbtågstrafik i en strategisk del av landet för en detaljfråga. Här har faktiskt riksdagen sagt - det var egentligen det enda stora löftet i den regionalpolitiska propositionen i våras från regeringen - att man skulle tidigarelägga snabbtågsanpassningen av stambanan i södra Norrlands inland. Då är det väldigt angeläget att fullfölja. Riksdagen måste nu tala om att det är angeläget att det blir snabbtåg och inte upphandling av, ursäkta uttrycket, mjölktåg eller någonting i den stilen på den här bandelen.
Fru talman! Riksdagens roll är ju att ge möjligheter till en infrastruktur där sådana tåg som Sven Bergström efterfrågar kan framföras. Detta har vi i riksdagen sett till att göra.
Fru talman! I likhet med Sven Bergström känner jag förvåning över den ihåliga hållning som Miljöpartiet nu i egenskap av regeringens uppbackare har i förhållandet mellan sina visioner och mål och det man nu ändå ställer upp på. Mikael Johansson talar om mål och medel i balans. Ja, målen om t.ex. bränslesnåla bilar kan väl hela kammaren ställa upp på. Men är avsikten fortfarande att ha dramatiska bensinskattehöjningar i miljardklassen av tvåsiffriga tal? Statsmakterna överbeskattar ju redan nu bilismen. Då undrar jag - det kan vara symtomatiskt att Mikael Johansson undvek den frågan - hur man förhåller sig till att lägga ytterligare kostnader på livsnödvändiga transporter. Sedan valde Mikael Johansson uttrycket "minst miljöbelastande". Då är det oerhört förvånande att Miljöpartiet inte kan vara med och stödja det som har lagts fram i två motioner och följts upp i reservation 3 när det gäller cykelfrågorna, för det är väl lite miljöbelastande om något.
Fru talman! Vad avser bensinskattehöjningen är det självklart att den skall ske på sikt. Vi har föreslagit en sikt på tio år. Det innebär att industrin har möjlighet att anpassa sig och framställa bensinsnålare motorer än i dagsläget. Det är syftet, och det skall klaras av långsiktigt. Det tror vi också att industrin kommer att klara. Därför kommer inte heller bensinskattehöjningen att slå så hårt. Bensinpriset blir ju då lägre per mil, eftersom vi kommer mycket längre än i dagsläget.
Fru talman! Nu väljer Mikael Johansson uttrycket "på sikt" när det gäller bensinskattehöjningarna. Det skulle vara intressant att veta hur lång den siktsträckan är för Miljöpartiets del. Höjningen av bensinpriset med 2 eller 3 kr är alltså villkorad till när bilindustrin har kommit fram med bränslesnåla bilar. Skall det tolkas så, eller ligger det något försåtligt i Mikael Johanssons svar? Sedan undvek han självfallet, som jag nu ser det, frågan om det som är minst miljöbelastande och varför man inte vill ställa upp på de motioner som kräver ett främjande av cykeltrafiken.
Fru talman! I mitt inlägg sade jag tio år vad gäller bensinskattehöjningen. Jag kallar det längre sikt. Jag sade det om båda sakerna. Vad det sedan gäller cykeltrafiken pågår det ett arbete. Detta har också utskottet noterat, och man avvaktar det arbetet. Därför finns det ingen anledning att i dagsläget yrka bifall till den motionen. Jag tror att det kan visa sig att vi gemensamt kan tycka att de åtgärder som föreslås är alldeles utmärkta. Vi vill också gynna cykeltrafiken.
Fru talman! En partikamrat till Mikael Johansson har i min hemkommun sagt följande: Vi i Miljöpartiet är för nya järnvägar oavsett var de byggs. Nu skall jag inte lasta Mikael Johansson med andra partikamraters uttalanden, men detta är ungefär vad Miljöpartiet ofta framhåller. Man vill ha mer satsningar på järnväg. Detta sade också Mikael Johansson i sitt anförande. Då undrar jag: Varför ställer Miljöpartiet inte upp på att förbättra Inlandsbanans framtid? Vad vi begär i utskottet och här i kammaren är att man skall utreda en överföring av bandelarna mellan Kristinehamn och Mora till Inlandsbanan AB, tillsammans med vissa tvärleder, samt en upprustning av några andra delar av järnvägen. Varför kommenterar Miljöpartiet inte detta, och varför ställer man inte upp?
Fru talman! Regeringen har ju tillskjutit ytterligare medel till Inlandsbanan. Sedan är det också så att en avtalsperiod snart går ut. Då kommer detta att omförhandlas, och man kommer att övergripande se över Inlandsbanans framtid. Jag tror att vi kan avvakta med detta till den infrastrukturproposition som kommer våren 2000. Då kan vi titta på den här frågan igen.
Fru talman! Ja, det är väl ungefär det som är utskottsmajoritetens mening i den här frågan. Men om Miljöpartiet nu är så positivt inställt till järnvägstrafik, varför vill man inte redan nu börja titta på överföringen av den södra bandelen mellan Kristinehamn och Mora? Det har uppenbarligen gått bra för Inlandsbanan AB att bedriva godstrafik sedan man fick ansvaret. Nu begär man åtminstone en utredning. Varför vänta ytterligare två år?
Fru talman! För att återknyta till det uttalande som Johnny Gylling hade hört från en miljöpartist vill jag säga att vi självklart inte kan bygga alla järnvägar i morgon. Vi måste dels ta hänsyn till miljöskäl; vi har Hallandsåsen som är mycket aktuell. Dels utgör järnvägstrafiken intrångsproblem. Då är det så med Inlandsbanan att vi också har prioriteringar. Det har vi framlagt i våra tidigare förslag här i riksdagen. Det är de som gäller fortfarande. Det är dem vi tänker driva gentemot regeringen. Nu kan det dock vara aktuellt att göra andra prioriteringar för vissa bansträckningar beroende på regionala hänsyn, på grund av vissa industriförslag som presenteras, alltifrån att Ericsson eller försvarsindustrin tänker avskeda osv. Då måste vi titta på detta även ur ett regionalpolitiskt perspektiv.

Fru talman! Trafikutskottet har endast ett utgiftsområde att avhandla i samband med budgetbehandlingen. Men inom detta utgiftsområde döljer sig många och stora verksamheter. Jag känner rent spontant, efter att ha lyssnat på debatten en stund, att olika partiföreträdare lyfter fram olika frågor som de tycker är intressanta och som de vill ventilera, men för mig som skall försöka att sy ihop detta är det en fullständigt omöjlig sak att ta upp alla dessa områden på några minuter. Jag skall faktiskt nöja mig med att ta en övergripande del. Vi socialdemokrater tycker att det finns en speciell fråga som är extra viktig i årets budgetbehandling. Det är sjöfarten, inte minst utifrån de diskussioner som har förts. Till den frågan återkommer Claes År 1998 har varit ett viktigt år för trafikpolitiken. I år har vi här i riksdagen lagt fast den trafikpolitik som skall gälla under nästa årtusendes första år. Utifrån detta beslut och det ekonomiska läget är regeringens förslag till budget inom utgiftsområde 22 Kommunikationer väl avvägt. Naturligtvis stöder vi det. Det transportpolitiska beslutet innebär bland mycket annat att vi lagt fast att det övergripande målet för transportpolitiken skall vara att "säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet". Dessutom har vi lagt fast ett antal delmål om tillgänglighet, transportkvalitet, säker trafik, god miljö och en positiv regional utveckling som preciserar det övergripande målet. Vi har alltså skrivit fast att transportförsörjningen skall vara en del av politiken för ett hållbart Sverige. Politiken för en hållbar utveckling utgår från människans samlade behov och innehåller därför alla de dimensioner som är viktiga i våra liv. Det behövs ett samspel och en helhetssyn mellan den sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska utvecklingen för att utvecklingen skall bli hållbar. Dessa fyra aspekter förutsätter varandra. Ingen ger ensam hållbarhet. Eller med andra ord: En hållbar utveckling förutsätter ekonomisk tillväxt, goda levnadsförhållanden för alla, en levande kultur, ett bevarat kulturarv och en utveckling som ryms inom de ekologiska ramarna. Det kommer att ta tid att förverkliga en långsiktigt hållbar trafikförsörjning. Därför är det desto viktigare att omställningen börjar redan nu. Annars riskerar vi stora konflikter mellan å ena sidan behovet av att utveckla välfärden och en ekonomisk tillväxt och å andra sidan kravet på ett transportsystem som ryms inom de ekologiska ramarna. När man läser de reservationer och särskilda yttranden som lagts till trafikutskottets betänkande, tänker man att det finns partier som inte har insett att en politik för en hållbar utveckling är en helhet som bygger på ett samspel mellan social, kulturell, ekonomisk och ekologisk utveckling. Moderaterna har över huvud taget inte insett att Sverige måste ställa om till en hållbar utveckling. De vill återställa banavgifterna till den nivå som gällde före det transportpolitiska beslutet. Det innebär att man drar bort 690 miljoner kronor från järnvägen. Dessutom vill man, som råge på det, minska anslaget till banhållningen med 500 miljoner kronor. Likaså vill man minska anslaget till Banverkets sektorsuppgifter med 12 miljoner. Jag tyckte att Per-Richard Molén pratade sig varm om näringslivets transporter. Är det näringslivet som transporterar på järnvägen som skall betala kalaset, eller vem skall betala det? Blir inte transporterna dyrare? Miljöpartiet och Vänstern anser i stället att en hållbar utveckling bara handlar om att göra Sverige mer ekologiskt hållbart. Deras reservationer och särskilda yttranden handlar i princip bara om en sak, att med olika medel få över trafik från väg och flyg till järnväg och sjöfart. Mig förefaller den trafikpolitiken något smalspårig. Visionen om ekologisk omställning är en mycket viktig vision, men för att utvecklingen skall kunna bli hållbar måste vi ha ekonomisk tillväxt, goda levnadsförhållanden för alla och kommunikationer som gör att tillväxten och välfärden kommer hela Sverige till del. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet är som tre bröder som följer i varandras fotspår. Det gäller inte minst i tron på att konkurrensutsättning, avreglering och privatisering löser alla problem. Storebror, Moderaterna, skall alltid vara värst och gå längst. Mellanbrodern, Kristdemokraterna, är försiktig och försöker att vara så många som möjligt till lags. Minstingen, Folkpartiet, följer i de flesta fall snällt med de två större bröderna, men inte alltid. Ibland känner minstingen ett behov av att visa upp sig och vara värst. Storebror går som vanligt längst. Sälj ut och privatisera är Moderaternas honnörsord. I år är det SAS, Arlanda, Landvetter, Luftfartsverket Holding AB:s dotterbolag och på sikt även Posten som skall säljas. Den försiktige mellanbrodern, som inte vill stöta sig med någon, skriver bara i allmänna ordalag om att begränsa statens roll genom att konkurrensutsätta, avreglera och uppmuntra privata initiativ. Det enda område som Kristdemokraterna talar klarspråk om i sitt särskilda yttrande är järnvägssektorn, som de vill konkurrensutsätta ytterligare. Holding AB:s dotterbolag. Dessutom vill partiet privatisera eller ändra ägandeformen för de kommunala flygplatserna. Här finns en djup klyfta mellan oss socialdemokrater och de borgerliga bröderna. För oss socialdemokrater är statligt ägande ett medel att nå de politiska målen. Det är ett medel bland många andra. I vissa sammanhang kan lagstiftning vara det effektivaste medlet, i andra kan det vara konkurrensutsättning och avreglering. I ytterligare andra fall kan kanske även privatisering vara effektivast. Men dessa åtgärder är medel och kan inte bli annat än medel eller verktyg för att uppnå vissa mål. För de borgerliga är konkurrensutsättning, avreglering och slutligen privatisering och utförsäljning det ideologiska målet. Målet med statens ägande av företag inom trafiksektorn är i de flesta fall att upprätthålla en god infrastruktur i hela landet. På ett område går minstingen, Folkpartiet, längre än sina bröder. Det gäller besparingarna. Folkpartiet vill inom vårt utgiftsområde spara 2,9 miljarder, och detta vill man göra genom att skjuta på vissa projekt eller skära ned på väghållningsanslaget med 1,5 miljarder kronor. Dessutom vill man spara 1,25 miljarder kronor på järnvägsanslaget. I mars 1997 fattade riksdagen beslut om en långsiktig inriktning för investeringarna i trafikens infrastruktur. Enligt beslutet skall 190 miljarder kronor investeras under åren 1998 till 2007. Riksdagsbeslutet var en kraftfull och nödvändig satsning för att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och bibehållen välfärd i hela landet. Till skillnad från Folkpartiet anser jag att det finns statsfinansiella förutsättningar för att fullfölja dessa satsningarna under 1999. 10 %, som Folkpartiet föreslår, skulle antingen färdigställandet av pågående projekt försenas eller så skulle mycket angelägna underhålls och förbättringsåtgärder behöva skjutas på framtiden. Vad är det egentligen som ni vill skjuta på? Vilka projekt handlar det om? Eller är det cykeln som är alternativet? Elver Jonsson talade sig väldigt varm för cykling här för ett tag sedan. Vilken väg Folkpartiet än väljer innebär det ett oacceptabelt sätt att slösa bort pengar på redan påbörjade investeringar i nödvändig infrastruktur. Det skulle också innebära att framkomligheten skulle försämras för näringslivet och andra resande, att viktiga trafiksäkerhetsåtgärder inte skulle komma till stånd och att arbetstillfällen skulle riskeras. Det är mycket viktigt att vi satsar på drift och underhåll av våra vägar. Riksdagens infrastrukturbeslut 1997 innebar bl.a. en utökade satsning på ökad bärighet. När det gäller den bärighetsdiskussion som inleddes 1987 och som skall fullföljas till år 2003 ligger det beslutet kvar. Dessutom har vi genom den regionalpolitiska propositionen fått besked om att regeringen avser att tidigarelägga vissa delar. Som alla andra tycker vi att detta är angeläget. Jag lovar att vi från s-gruppen i trafikutskottet har gjort allt för att få fram så mycket underhållspengar som det är möjligt, eftersom det är underhållet som är det viktiga. Där finns också bärighetsdelarna med. Detta betyder speciellt mycket för Norrlandslänen. Moderaterna skriver i sin motion T220 att för att klara trafikförsörjningen vid de kommunala flygplatserna är det viktigt att staten skjuter till stöd, men stödet skall inte användas till drift och underhåll av flygplatser utan till att köpa trafik. Jag tycker det är positivt att moderaterna håller med oss socialdemokrater om att staten skall ta ett större ansvar för de kommunala flygplatserna. Däremot är det svårt att förstå hur deras system för stöd skall fungera i praktiken. Har moderaterna tänkt sig att flygplanen skall gå till flygplatser utan terminaler och fungerande verksamhet? Det är till drift och underhåll som de kommunala flygplatserna behöver stöd. Om stödet i stället hamnade i flygbolagens fickor skulle många glesbygdskommuner tvingas att lägga ned sina flygplatser, och stora delar av landet skulle därmed förlora viktiga delar av sin transportförsörjning. Dessutom skall man komma ihåg att det står den nya myndigheten för rikstrafikfrågor - rikstrafiken - fritt att upphandla även flygtrafik. Men moderaterna är konsekventa. De vill inte ha rikstrafiken, har de bestämt, och det är därför som någon annan skall sköta upphandlingen. De tre borgerliga partierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet skriver i en gemensam reservation att riksdagen bör uttala att Bromma flygplats skall vara kvar. Beslutet om Bromma flygplats framtid måste bygga på bl.a. två förutsättningar. För det första måste Stockholm som landets huvudstad tillförsäkras goda flygförbindelser. För det andra måste Arlanda flygplats kunna fylla sin funktion som ett nav i det svenska flygsystemet. Mot denna bakgrund utreder Luftfartsverket för närvarande på regeringens uppdrag hur behovet av flygkapacitet i Stockholmsregionen skall kunna tillgodoses på längre sikt. Uppdraget skall slutredovisas i början av 1999. Vi kan gott vänta med att ta ställning i den här frågan till dess att vi har fått resultatet av utredningsarbetet, som inom några veckor kommer att lämnas över. Moderaterna och Centerpartiet vill i sina särskilda yttranden öka statsbidraget till enskilda vägar. Folkpartiet skriver om de enskilda vägarnas betydelse i sitt särskilda yttrande. De enskilda vägarna är viktiga för att hela Sverige skall leva, och inte minst för att näringslivet skall kunna utvecklas i glesbygden. Minskningen av anslaget till statsbidrag för enskilda vägar, som regeringen nu föreslår för 1999 års budget, är av teknisk karaktär. Jag tycker inte att vi behöver diskutera det. Det viktiga är att vi har lagt fast att 2000, när vi går in i rätt fas igen, då återställs anslaget till den nivå som det var från början. Nu rör det sig bara om en teknisk historia under ett övergångsår. Jag instämmer helt i de enskilda yttrandena: Enskilda vägar är viktiga. Herr talman! Skiljelinjen mellan oss socialdemokrater och de borgerliga partierna går vid synen på statens ansvar. Vi anser att staten har ett ansvar för medborgarna. De borgerliga partierna menar att det är marknaden som skall ta hand om statens uppgifter. Men marknaden känner inget ansvar för medborgarna. Det enda ansvar som marknaden känner är inför ägarna, investerarna och långivarna.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

Herr talman! Utskottets ordförande Monica Öhman talar väl och mycket. Det är lätt att instämma i det mesta av det som hon säger. Men jag har två konkreta frågor som jag gärna skulle vilja att Monica Öhman utvecklade något ytterligare. Först gäller det detta med drift och underhåll. Monica Öhman och jag hade för en tid sedan förmånen att besöka Jämtland och se hur det ser ut i verkligheten. Jag tror att Monica Öhman var ganska skakad av den färd via videofilm som vi fick vara med om där uppe. Jag skulle vilja höra hur Monica Öhman ser på detta med drift och underhållspengarna. Från Centerpartit har vi sagt att vi inte vill ge regeringen fullmakt att disponera 500 miljoner kronor senare för att eventuellt flyttas till andra områden. Vi tycker att dessa pengar skall användas nu just till drift och underhåll, eftersom vi vet att behovet är mycket stort. Den andra frågan som jag vill ställa till Monica Öhman är: Är det rimligt att riksdag och regering beslutar att snabbtågsanpassa en stor och viktig järnvägslinje för att sedan släppa taget och inte fullfölja kraven på att järnvägen också skall trafikeras med snabbtåg? Jag tänker på stambanan genom södra Norrlands inland. Jag skulle väldigt gärna vilja hör hur Monica Öhman ser på att man satsar upp till 1 miljard på en sådan snabbtågsanpassning och senare riskerar att få en betydligt sämre standard på den trafik som skall gå där.
Herr talman! Det är mycket riktigt som Sven Bergström säger, att vi var i Jämtland och fick se en videofilm som gjorde att man nästan blev lite illamående. Jag vet inte om det berodde enbart på groparna eller om det berodde på filmen. Vi delar denna uppfattning. Precis som jag säger har vi gjort allt som vi har förmått i det ekonomiska läge som landet har befunnit sig i för att öka underhållspengarna. Dessutom fick vi ett löfte i den regionalpolitiska propositionen om att en del underhållsarbete skall tidigareläggas. Det är lite märkligt att Sven Bergström i ena sekunden talar sig varm för tågtrafiken och tågtrafiksatsningar och i nästa sekund är han beredd att säga att de 500 miljonerna - som regeringen inte får disponera precis hur den vill - redan i dag skall låsas till vägsidan. Vad händer om järnvägen behöver dessa pengar i mars månad? Det som står i budgeten är att om pengarna behövs på järnvägssidan skall de kunna användas av järnvägen, annars går de till vägarna. Behöver järnvägen pengarna, så kommer ju regeringen tillbaka och redovisar för Sven Bergström och alla andra 348 ledamöter i kammaren hur man har använt pengarna.
Herr talman! Jag ber Monica Öhman att i sitt nästa inlägg också kommentera min andra fråga om snabbtåg på stambanan. Centerpartiet har helt enkelt gjort bedömningen att vi ser det som angeläget att redan nu väldigt tydligt tala om att vi tycker att behoven är stora på driftoch underhållssidan. Monica Öhman kommer ju från ett län där behovet också är väldigt tydligt. Vi tycker att detta är angeläget och vill därför anvisa pengarna redan nu. Skulle det vara så att det kommer att finnas behov på järnvägssidan senare under nästa år eller någon gång i framtiden, får regeringen naturligtvis komma tillbaka till riksdagen och redovisa den situationen då. Man jag och Centerpartiet bedömer behoven inom detta område som så stora att vi vill fatta detta beslut nu. Sedan är det väldigt viktigt att få ett besked när det gäller stambanan. Det enda löftet från regeringen till den här delen av landet i den regionalpolitiska propositionen i våras var att det t.o.m. skulle ske en tidigareläggning av snabbtågsanpassningen av stambanan. Men nu släpper man taget och säger att det där får väl möjligtvis rikstrafiken handla upp i en framtid. Jag vill ha ett besked av Monica Öhman nu om att den kommer att trafikeras av samma typ av snabbtåg med samma komfort och samma klass som snabbtågen längs ostkusten. Annars är kommunerna i inlandet - Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, Ockelbo och andra - illa ute och man får en betydligt sämre järnvägsstandard.
Herr talman! Det var väl ändå att ta i att säga att det var det enda konkreta vi hade i den regionalpolitiska propositionen. Som jag tidigare sade hade vi faktiskt också med en tidigareläggning av vägunderhållet som ett konkret förslag i propositionen. Men detta kan vi hålla på och diskutera länge. Stambanan: Jag tycker att vi först skall diskutera vad som är riksdagens roll. Riksdagens roll är ju ändå inte att arbeta med detaljfrågor. En gång i tiden diskuterade man i Sveriges riksdag, har jag lärt mig, enskilda vägar hit och dit och enskilda järnvägssträckningar hit och dit, vilket är fullständigt omöjligt. Vi har helt enkelt inte tillräckliga kunskaper för att kunna gå in i detaljerna. Sedan kan man fråga sig vad vi skall ha våra verk till om vi själva skall ta hand om frågorna. I så fall kan vi sköta alltihop. Vi har uttalat oss för detta med snabbtåg eller andra tågtyper. Det är ju inte några mjölktåg det handlar om, Sven. Jag håller med Sven Bergström så långt att där satsningar görs på banan bör Banverket och operatören - i det här fallet SJ - ha en dialog, så att man nyttjar de satsningar vi gör på banan. Men jag vill absolut inte ha tillbaka detaljfrågorna till riksdagen.
Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på Monica Öhman som företrädare för Socialdemokraterna. Hon liknade moderater, kristdemokrater och folkpartister vid tre bröder. Det kan jag i viss mån instämma i, men jag skulle mer vilja likna oss vid tre vise män. Jag skulle önska att visheten på något sätt skulle kunde planteras hos de andra tre - socialdemokrater, miljöpartister och kommunister - som jag mer betraktar som tre trallande och lallande jäntor på villande mo. Eftersom Monica Öhman säger att vi moderater inte står för en hållbar utveckling, vill jag ställa frågan: Är det en hållbar utveckling att driva en politik som leder till att det ena företaget efter det andra flyttar från landet, att man inte vidtar de investeringar på kommunikationsområdet som gör det möjligt att stanna kvar i Sverige och driva näring? Vi ser sjöfartsnäringens och de svenska åkeriernas problem. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till om det inte är den moderata politiken som står för den hållbara utvecklingen. En annan intressant fråga som Monica Öhman tog upp var behovet av vissa satsningar trots allt på kommunikationsområdet. Anser Monica Öhman, precis som de andra två trallande jäntorna, att vägnätet är färdigbyggt? Kommer Socialdemokraterna i den kommande budgetpropositionen att gå kommunister och miljöpartister till mötes genom att dra ned på väganslagen så drastiskt som t.ex. Miljöpartiet vill, dvs. med 80 %?
Herr talman! Det är klart att så här i juletider kan man ju tala om tre vise män, trallande jäntor och allt vad det är. Jag hade faktiskt i tankarna när jag skrev mitt anförande att jag skulle likna de borgerliga bröderna vid Bockarna Bruse, men det ville jag inte. Ni kan ju ta till er detta med tre vise män och tro att ni är det i stället. Nu försöker Per-Richard Molén att ta in hela departementets område med utflyttande företag och annat. Jag tycker att det är bra att vi har fått ett näringsdepartement, där de delar som behövs för att vårt näringsliv skall få utvecklas är samlade under en hatt. Men därmed icke sagt att trafikutskottet skall ta över näringsutskottets diskussioner och deras frågor. När det gäller sjöfarten är det en diskussion som återkommer. På vilket sätt har moderaterna bidragit till att hjälpa till att rädda svensk sjöfart? Vad är det ni säger egentligen? Vi vet att det finns problem på åkerisidan. Därför för vi en dialog med åkerinäringen precis på samma sätt som vi har fört en dialog och diskuterat med sjöfarten. Sedan vill jag påminna om en sak när det gäller detta att man slår sig för bröstet och säger: Vi moderater har den bästa politiken. Hur var det med avregleringen av flyget? Ni ställde upp på den. I dag håller jag med om att det inte går att återgå. Men vad säger ni i dag? Jo, i dag säger ni att nu är det så jäkla mycket bekymmer - ursäkta uttrycket - så nu får staten lov att börja upphandla. Är det så vi skall ha det i framtiden med moderat politik?
Herr talman! Det har tyvärr blivit på det sättet att Socialdemokraterna i regeringsställning hela tiden bedriver en politik där de alltid kommer ett eller ett par steg efter i utvecklingen. Man har egentligen ingen framåtsyftande politik. Ett, tu, tre upptäcker man att sjöfartsnäringen har stora problem. Detta borde man ha kunnat inse för rätt många år sedan. Här kommer ett, tu, tre åkerinäringen och säger att man inte har någon möjlighet att konkurrera med de utländska åkerierna beroende på en lång rad faktorer, som jag utvecklade i mitt inledningsanförande. Även här kommer Socialdemokraterna i efterhand. Frågan är om det kanske är rätt bra med lite grann av Bockarna Bruse, som på något sätt kan köra Socialdemokraterna och de andra två lite före sig i förhoppning om att de skall kunna öppna dörren lite grann på glänt för att se vad framtiden ändock innebär. Jag måste säga att det är en otrolig besvikelse att vi i denna debatt inte har möjlighet att delta i en diskussion med den s.k. superministern Björn Rosengren. Det visar ändock att det intresse han uppenbarligen har för de trafikpolitiska frågorna är relativt marginellt i förhållande till någonting annat som han kanske sysslar med.
Herr talman! Per-Richard Molén är bekymrad över näringslivet, utflyttande företag, nedläggningar etc. Det är inte min sak att försvara ministern, men jag råkar känna till att ministern i dag är uppe i Porjus, för vi har nämligen problem även på vattenfallsområdet, som kanske är bekant. Sedan får ni tycka vad ni vill om detta och om prioriteringarna. Men så är fallet. Det är klart att man kan säga att Socialdemokraterna liksom kommer på efterkälken i alla lägen och att vi kommer när problemet redan har uppstått. Men jag håller inte med om den beskrivningen. Jag vill nog säga att det är så att Socialdemokraterna försöker ta ansvar för saker och ting. Det som gäller sjöfarten har vi diskuterat länge. Går man den enkla vägen, som Moderaterna vill, är det ju ett öppet register. Det är sämre arbetsrätt. Det är en sämre situation med möjlighet för utländsk arbetskraft på ett annat sätt osv. Det är det ni är ute efter. Det är den enkla vägen. För oss är den svåra vägen att kunna bevara en svensk handelsflotta. Men vi kanske inte skall diskutera den delen mer, för då förtar vi Tom Heymans och Claes Göran Brandins duell här så småningom. Avslutningsvis vill jag beträffande åkerinäringen säga att där har vi inte heller kommit för sent. Vi har tidigt börjat föra en dialog med åkerinäringen, och jag hoppas att man hittar lösningar.
Herr talman! Jag måste inledningsvis säga att jag helt delar den uppfattning angående statliga företag som Monica Öhman gav uttryck för. Detsamma gäller den kritik hon riktade mot de moderata förslagen när det gäller utförsäljningar och bolagiseringar. Men jag begärde replik angående detta med hållbar utveckling. Inledningsvis var jag fullständigt överens med vad Monica Öhman sade. Men sedan kritiserade hon Miljöpartiet och oss i Vänsterpartiet för att inte ta hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. Då måste jag erinra om att begreppet hållbar utveckling uppstod i samband med Brundtlandkommissionens rapport om tillståndet för vår miljö. Den kom ut 1987. På FN-konferensen i Rio 1992 var begreppet hållbar utveckling det övergripande och samlande. Det var också honnörsordet i den Agenda 21 som antogs och som har fått spridning över hela världen. Begreppet hållbar utveckling syftar på att man vill ändra på de betingelser i miljön som gör att framtiden inte är möjlig för kommande generationer. Det handlar om de ökade utsläppen av växthusgaser, det handlar om försurande utsläpp, det handlar om ozon och en mängd andra substanser. Att då prata om hållbar utveckling och samtidigt underlätta för ökad väg och flygtrafik är inte möjligt. Ökad väg och flygtrafik leder till mer avgaser, och framtiden blir ännu svårare att klara på ett rimligt sätt. Så jag undrar hur Monica Öhman ser på det här. Vad är definitionen på hållbar utveckling i hennes värld?
Herr talman! Vi kan naturligtvis föra en väldigt lång diskussion om det här med hållbar utveckling. Men jag sade också att skall man få en hållbar utveckling måste man ha ekonomisk tillväxt. Man måste liksom ha någonting att växa med. Det jag tycker att ni säger i det här betänkandet är: Stopp, stopp! Inget mer på vägen, inget mer i luften. Det är klart. Där skall vi i stället försöka att krympa. Vi skall föra ut på järnvägen, vi skall föra ut på sjön. Jag kan hålla med om, och det har vi jobbat för också, att vi framför allt i fråga om de långväga transporterna i större omfattning skall försöka hitta lösningarna att få ut det här på järnvägen och sjön. Men om man tittar på detta långa land - som Sverige ju är - och dessutom ser på hur glest befolkat det är, så måste man i den här diskussionen också väga in den regionala balansen. Gör vi inte det utan tror att vi bara kan fixa saker och ting med att säga: Inte mer i luften och inte mer på väg, då håller det inte. Det var därför jag också sade i mitt anförande att det kommer att ta tid. Men för den sakens skull skall vi inte avskräckas. Vi måste ta det första stegen för att nå det här.
Herr talman! Ser man tillbaka på den gångna tioårsperiodens stora investeringar när det gäller infrastruktur så har merparten varit vägsatsningar i södra Sverige. Det handlar om delar av Dennisprojektet, det handlar om Öresundsbron osv. Detta förstärker den regionala obalansen i stället för tvärtom. Vänsterpartiet har motsatt sig dessa projekt. Vi hade hellre använt pengarna till ökat underhåll av de vägoch järnvägssystem som vi redan har. Givetvis måste man ha råd till hållbar utveckling. Men det är faktiskt ännu dyrare att ha en ohållbar utveckling, för de här katastroferna i naturen kommer efter oss hela tiden. Det är faktiskt ekonomiskt klokare att förebygga dem än att låta dem ske och sedan försöka reparera skadorna så gott det går. Men vi skall förenas om det vi är överens om. När det gäller sjö och järnvägstransporter har vi mycket gemensamt. De frågorna skall vi fortsätta att samarbeta om.
Herr talman! Visst har det varit väldigt mycket motorvägsbyggande i framför allt de södra delarna av Sverige. Jag kommer ju från en landsända där vi inte har så förfärligt mycket motorvägar, men å andra sidan behöver vi det inte heller. Vi har från socialdemokratiskt håll efter regeringstillträdet 1994 haft en väldig diskussion om det här. Vi har då sagt att de här s.k. stråken, som var så populära ett tag, kan vi inte bygga för byggandets egen skull. Vägars bredd och vägars utseende måste avgöras utifrån trafikintensiteten. Vi har också styrt en hel del pengar till trafiksäkerhet. Det tycker jag att vi måste fortsätta med. Sedan är prioritet nr 1 för oss också underhållssidan. Det är det absolut största bekymret.
Herr talman! Jag tycker att trafikutskottets ordförande började mycket finstämt med att säga att trafikpolitiken måste utgå från människors behov - ekonomiskt, socialt, kulturellt, ekologiskt. Det skulle vara en hållbar utveckling, och ekonomisk tillväxt skulle främjas. Det var ju ett liberalt budskap som jag nickade instämmande till. Men för att återfinna balansen för Monica Öhmans egen del avslutade hon ju sitt inlägg med en opreciserad attack på det hon kallar för "marknaden". Min fråga blir: Vad har regeringen och Socialdemokraterna valt för spår här när man talar om ekonomisk tillväxt? Kommer man att ge ett marknadsekonomiskt utrymme? Marknadsekonomi är ju inte detsamma som rovdrift och okontrollerad verksamhet. Utifrån liberala utgångspunkter skall det vara en socialt styrd marknadsekonomi där statsmakten sätter ramarna och där det ges stor frihet och stort rörelseutrymme - men också en flexibilitet. Det kan vara intressant att få en synpunkt på det. Sedan sade också Monica Öhman apropå de många synpunkterna att hon skall sy ihop det här. Då kan man möjligen säga att det naturligtvis finns revor i den julduk hon har broderat här. Framför allt framträder också ett annat mönster, oklart vilket. Det hon attackerar är ju mycket av det man historiskt faktiskt har varit med om. Socialdemokraterna har ju länge försvarat monopolet. Det gäller flygtrafiken norröver, som Monica Öhman väl känner till. Detta gjorde ju att linjer lades ned, t.ex. Vaasa-Sundsvall och Östersund-Trondheim, för att det var stelbenta regler där man förbjöd inhemsk trafik i en sådan tvärlinje. Också i övrigt har man motverkat konkurrens. Man kan också t.ex. ta de överbud som Monica Öhman och Socialdemokraterna hade under sin oppositionstid med dessa våldsamma satsningar som man nu gladeligen har glömt och som man försöker att hålla tillbaka så långt det kan gå. Bl.a. blir man påmind om att de regionalpolitiska löftena och satsningarna nu lyckligen är glömda. Därför blir det väldigt mycket ryckighet. Monica Öhman sade tre gånger i sitt anförande att det nu har lagts fast en politik på trafikområdet som regeringen har pekat ut. Då får man säga att det är mycket osäkert, för det är ju en dagsländepolitik i många delar. Man kommer in med nya bud och påbud. Vi som lyssnade på gårdagens debatt blev ju varse hur lite det är som ligger fast och hur ekonomiskt hållningslös man kan vara på tunga politiska områden. Det skulle vara nyttigt om utskottets ordförande kunde göra ett klarläggande. Framför allt: Hur ställer man sig till marknadsekonomisk utveckling som ett led i en trafikpolitisk satsning?
Herr talman! Glada överbud i oppositionstid . Ja, Elver Jonsson nickar. Hur såg verkligheten ut när vi tillträdde 1994? Då hade faktiskt den borgerliga regeringen påbörjat arbetet med bl.a. stråken, motorvägssatsningarna. Men hur såg Sveriges ekonomi ut? Vilka möjligheter fanns det att satsa ytterligare miljarder på vägar och järnvägar när Sverige hade förblött, då det bara var skulder, när vi bara hade bekymmer att ta hand om barn och gamla och att försöka få kronorna att räcka till vård och omsorg? Det är svaret, Elver Jonsson. Glöm inte att det faktiskt var under den borgerliga tiden som man spelade bort pengarna. Jag vill kommentera det som har sagts om Socialdemokraterna och monopol. Jag vill gå tillbaka till det som jag sade i mitt inledningsanförande. Varför har vi värnat om att staten skulle vara ägaren och se till detta? Jo, för att kunna erbjuda människorna i Vilhelmina, i Stockholm och i Västervik osv. ungefär samma sak. Den s.k. marknaden tar, med all rätt naturligtvis, hand om det som är mest lukrativt där det finns kunder. Därför anser jag att staten måste ha ett större ansvar. Staten måste värna om alla människor.
Herr talman! Jag kan hålla med om att staten måste ha om inte ett större så ett mycket stort ansvar för hur marknaden fungerar. Men det är inte detsamma som att man lägger sig i mer av detaljreglering eller hyllar monopolen, som Socialdemokraterna historiskt ändå har gjort. Jag pekade på ett enda exempel som visar hur man kör omkull verksamheter.

Den verklighet som var i september 1994 var inte mycket annorlunda än i juni samma år. Men kom ändå ihåg, Monica Öhman, som kanske skulle vara lite ödmjuk, att under den period då vi hade en annan regering ställde Socialdemokraterna inte upp på något besparingsförslag trots att det krävdes. Det intressanta är ju att den ram som Socialdemokraterna numera tänker sig ligger väldigt mycket närmare vad den borgerliga regeringen hade som tioårsram än vad Socialdemokraterna hade i sina luftiga vallöften från oppositionstiden. Därför är det viktigt att ändå påminna om det. Konkurrens är viktigt utifrån liberala utgångspunkter men framför allt för att man skall få ett fungerande samhälle. Men det är inte detsamma som att man skall få agera hållningslöst. Därför får vi naturligtvis också ta hänsyn till rådande förhållanden. Men jag efterlyser fortfarande en rakare och fastare linje i regeringens handlande. I fråga om detta tror jag att det finns väldigt mycket mer att både säga och göra.
Herr talman! Historiebeskrivningen är en sak, Elver Jonsson. Men den stämmer ju inte riktigt. Vi hade inte sett bokslutet våren 1994. Det såg vi på hösten 1994. Och då såg det värre ut än vad vi hade förväntat oss. Beträffande statliga monopol och detaljstyrningar som Elver Jonsson drar upp, försökte jag förklara att skillnaden mellan oss och er är att för oss är dessa olika alternativ, om det skall vara en avreglering eller om delar av en verksamhet skall avregleras, ett medel att nå detta. För er är det den ideologiska delen. Ni vill avreglera därför att ni inte anser att staten skall ägna sig åt detta. Avslutningsvis, Elver Jonsson, går det ju an att anklaga oss för att inte satsa tillräckligt mycket pengar på vägar. Läs i er egen motion vad ni vill dra in för 1999 och förklara sedan hur ni skall få denna matematik att gå ihop.
Herr talman! Detta är den försiktige mellanbrodern som begär replik på anförandet från ordföranden i trafikutskottet. Jag hade i och för sig önskat att vi hade haft ytterligare en broder i denna familj, nämligen Centerpartiet. Men den brodern vandrar ju lite fram och tillbaka mellan familjerna. Det är väl närmast att likna vid att det just nu är delad vårdnad. Herr talman! Jag vill hävda att avreglering, konkurrensutsättning och privatisering, som Monica Öhman nämnde, för oss kristdemokrater är medel inte mål, vilket Monica Öhman felaktigt hävdade. Jag vill ställa en fråga till Monica Öhman. Att hushålla med skattepengar, är det bra eller dåligt? Ökad konkurrens stimulerar till bättre service och effektivare trafiktjänster. Håller Socialdemokraterna med om detta? Enligt min mening är politikens uppgift att göra det lite lättare för människor att leva. Och det är detta som man använder dessa medel till. Det skall bli bättre service. Man skall som medborgare känna sig bättre behandlad, och man skall få bättre service. Jag trodde att socialismens mål innebar statligt ägande, men jag kan ha missuppfattat detta. Jag hoppas att Monica Öhman klarar ut dessa saker för mig.
Herr talman! Denna familj förändrar sig alltefter som debatten fortsätter. Men nu tycker jag att vi slutar att tala om dessa bröder. Jag måste säga till Johnny Gylling beträffande att hushålla med skattemedel att det som vi har sysslat med under fyra års tid för att få näsan över vattenytan i detta land har nog varit att hushålla med skattemedel. Men faran är inte över. Vi kommer fortsättningsvis att få göra det också. Och dessutom anser jag att alla vi här i kammaren har en skyldighet gentemot de människor som har bestämt att vi skall företräda dem att hushålla med de gemensamma resurserna och att göra det bästa möjliga av det. Det kan väl hända att man inte skall tolka Kristdemokraterna på det sättet att de inte skiljer ut sig. Men varför slår de då sig ihop med Moderaterna och tycker att detta är så bra? Jag räknade upp Arlanda och Landvetter. Jag måste säga att jag känner oro. Vad händer med mig som norrbottning och som varje vecka flyger till Arlanda om Arlanda har en privat ägare? Vad blir kostnaderna då? Det sägs också att Posten på sikt skall privatiseras. Det är ju i detta sällskap som ni är. Bryt er ur och säg att ni inte ställer upp på detta.
Herr talman! När det gäller den sista frågan är det faktiskt så att vi inte har ställt upp på att sälja ut dessa stora flygplatser. Om Monica Öhman hade följt med i utskottet, i våra reservationer och i våra yrkanden hade hon vetat det. Jag har två ytterligare frågor som jag skulle vilja ställa till Monica Öhman om järnvägar. I början av sitt anförande läste trafikutskottets ordförande ur de transportpolitiska delmålen, och de ställer vi naturligtvis upp på. I delmål fem sägs att transportpolitiken skall leda till en positiv regional utveckling. Då vill jag fråga om Inlandsbanan. Varför ställer inte Socialdemokraterna upp på att utreda en överföring av den södra bandelen, mellan Kristinehamn och Mora? Varför vill ni inte ha någon skrivning om detta i utskottsbetänkandet? Det finns en annan järnväg också som ligger mig personligen mycket varmt om hjärtat, nämligen Blekinge kustbana, som omnämns i trafikutskottets betänkande. Jag har skrivit en motion om elektrifiering av denna bana. Den motionen behandlas inte i dag utan förhoppningsvis nästa år. Men i utskottets betänkande står det att en utredning pågår om denna elektrifiering. Det vore mycket intressant att få veta lite mer om denna utredning och när ordföranden tror att detta kan vara färdigt, eftersom det är en viktig satsning.
Herr talman! Först till det sista, om man säger så! Det var det här jag kände skulle bli lite besvärande, att vi i dag har att diskutera och ta ställning till budgetbilagan, vår del av budgeten, samtidigt som vi har fått en regeringsskrivelse som handlar om satsningarna på väg och järnväg som är ett resultat av vårt beslut i fjol. Jag vädjar till Gylling: Får vi ta saker och ting i rätt ordning, för annars blandar vi ihop det här fullständigt! Så till regional tillväxt. Naturligtvis är jag som norrbottning inte beredd att säga att alla satsningar skall ske i storstadsregionerna eller i dess närhet där vi har befolkningskoncentrationerna. Jag vill att hela Sverige skall kunna leva. Och för att det skall göra det så måste vi klara av även de regionala delarna, och de måste vara en del av hur vi ser på transportpolitiken. Även de delar av landet som är glest befolkade måste ha sin beskärda del. När det gäller Inlandsbanan har det varit en lång följetong om den. Redan innan jag kom till trafikutskottet var den här frågan uppe på bordet flera gånger. Jag skulle vilja säga så här: Låt Inlandsbanan få lite lugn och ro! Nu har man utrett detta flera varv, och man har möjligheten att utveckla saker och ting. Sedan får vi se vad som händer. IBAB har gjort ett gott jobb, och jag vill att de skall få fortsätta med det.

Herr talman! Ja, apropå trallande jäntor . Jag är från Värmland, så det kanske passar bra och är positivt. Riksdagen har våren 1998 beslutat om övergripande mål för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Vi har hört talas om fem delmål: ett tillgängligt transportsystem, hög transportkvalitet, säker trafik, en god miljö och en positiv regional utveckling. I den budgetproposition som vi skall ta ställning till föreslår regeringen att arbetet med säkerhet och miljö skall prioriteras, och det tycker vi i Vänsterpartiet är väldigt positivt. Jag skall prata lite om järnväg. Vad gäller SJ sägs att en anpassning till rådande efterfrågan skall ske och att det ekonomiska resultatet måste förbättras. Det har skett väldigt stora investeringar i infrastrukturen när det gäller järnväg de senaste åren, och det tycker vi är väldigt bra. Svealandsbanan och Mälardalsbanan är exempel på mycket lyckade satsningar. Vägledande när det gäller utbyggnaden av vägar och järnvägar är samhällsekonomin. Man väger in faktorer som miljö, säkerhet och andra saker. Men när det gäller SJ:s verksamhet, då upphör kravet på samhällsekonomi att gälla. Här finns ett trafikpolitiskt beslut från 1988 som jag menar har överlevt sig självt. Det innebär att SJ skall drivas helt och hållet på företagsekonomiska grunder. Jag skall visa med några exempel hur snett det här kan slå. Karl-Erik Strand, SJ:s avgående persontrafikchef, uttalade sig för några veckor sedan i SJ-nytt apropå reslustrabatten till studerande och pensionärer. Den där rabatten tycker jag är någonting fruktansvärt egentligen. Ni vet kanske vad den innebär. Pensionärerna får åka billigare om de köper biljett med den här rabatten, men de får ingen sittplats i tågen. Det är ett företagsekonomiskt budskap. Nåväl, vad säger då Karl-Erik Strand i SJ-nytt? "Det är viktigt att tillägga att alla våra åtgärder på prissidan syftar till att förstärka vår lönsamhet. Det innebär att maximera intäkten per tåg. Vi jagar inte volym i sig utan ekonomiskt resultat på sista raden i resultaträkningen." Vad kan då detta leda till? Ja, jag tar ett exempel. Öhman, 4 830 kr. Socialdemokraterna glömmer helt bort vanligt folks behov, även när det gäller trafik. Är detta en detaljfråga, Monica Öhman? Jag upprepar att i budgetpropositionen vill regeringen prioritera säkerhet och miljö. Det är för mig uppenbart att 1988 års trafikpolitiska beslut och det tillägg i rätt riktning som kom efter Kommunikationskommitténs utredning inte räcker till. För den normala barnfamiljen ovan innebär det att de får åka bil eller buss. Det behöver väl inte sägas att tåget är det miljövänligaste och säkraste trafikslaget vi har. Jag tycker, med tanke på denna årstid som vi ju har ganska länge på året, att det är cyniskt mot den här familjen att de ska tvingas ut på vägarna om de inte vill. Vill de åka bil får de naturligtvis det, men tåg är uteslutet. Det måste till en hårdare styrning av transportsektorn om vi skall nå miljömålen. Det snäva företagsekonomiska perspektivet måste ersättas av en samhällsekonomisk helhetssyn kring en miljövänlig och regionalt klok trafikpolitik där vi fokuserar på trafiksäkerhet. Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle når vi inte genom att låta marknadskrafterna råda. Kollektivtrafiken i hela landet inklusive glesbygden måste byggas ut. Vi menar att det måste till ett nytt trafikpolitiskt beslut som styrs av faktorerna säkerhet och miljö. Vi återkommer i vår med ett förslag om ett prisstöd till SJ, så att vanligt folk skall kunna åka tåg i väntan på att vårt förslag till ett nytt trafikpolitiskt beslut kan bli verklighet. Som avslutning vill jag göra några kommentarer till de järnvägsprojekt som här har nämnts. Vi tycker i likhet med Sven Bergström att vi skall åka snabbtåg på Norra stambanan. Det är självklart när banan rustas för det. Begriper inte SJ-folket det skall vi tala om det för dem. Vi skall ha tre spår i Stockholm. Vad gäller Inlandsbanan är vi beredda att ställa upp på den motion som föreligger, om det inte vore för att den kostar 9 miljoner. Vi är positiva till det som står i den här motionen, och vi återkommer till den, men vi har inte kunnat finansiera det här. Slutligen vill jag ta upp Hallandsåsen. Den här tunneln är viktig för att fler gods och persontransporter skall äga rum. Förutsättningen är förstås att miljön för de närboende inte skadas ytterligare. För att minska de här kostnaderna tycker jag kanske att man kan börja diskutera att göra ett enkelspår genom åsen. Det blir antagligen billigare. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1 och 20.

Herr talman! Det var intressant att höra Sture Arnesson säga att Vänsterpartiet ställer upp på de tankar om Inlandsbanan som vi har i vår motion. Det finns också flera partier som har motionerat om Inlandsbanan. Men sedan säger Sture Arnesson att vi inte har kunnat finansiera dessa 9 miljoner kronor extra. Då tror jag att Sture Arnesson inte har läst på detta ordentligt. Vi föreslår att man säger till Banverket att 9 miljoner kronor till skall gå till Inlandsbanan på grund av ökade godstransporter. Detta får tas inom den ram som finns på över 6 miljarder. Man får omfördela 9 miljoner kronor till Inlandsbanan. I motionen begär vi att det skall utredas om man kan låta Inlandsbanan AB ta över sträckningen mellan Kristinehamn och Mora bl.a. Det är denna utredning som vi vill få i gång. Med risk för att bli tjatig vill jag återigen fråga Sture Arnesson om Vänsterpartiet ställer upp på detta.
Herr talman! Vi har inte velat finansiera detta nu, men vi vill titta på möjligheterna att göra det, och det kanske redan i vårpropositionen. Det är en mycket stor investering som skulle behövas i den södra delen. Man kan knappast använda det spår som ligger. Broar och mycket annat är borta. Det är alltså en ganska stor investering, men vi ber att få återkomma om detta.
Herr talman! Jag skall vara väldigt kort eftersom tiden rinner i väg. Vi har precis avslutat ett stort utredningsarbete när det gäller transportpolitiken. KOMKOM jobbade i flera år, och vi har nu fattat beslut. Jag tror att det är olyckligt för verksamheterna om vi ständigt och jämt håller på och utreder. På något sätt är det med utredningsarbetet som vi lägger fast spelreglerna - vad är det statsmakterna egentligen vill? Vi må avvakta ännu ett tag innan vi börjar att prata om ytterligare utredningar på den här området. Sedan vill jag påminna om det jag sade i ett tidigare inlägg. Det är inte riksdagens roll att sitta med detaljerna. Det är riksdagens roll att fatta de övergripande besluten om målsättningar och viss mån pengar. Man kan säga att detta med infrastrukturen är vår business. I det senaste stora transportpolitiska beslutet har vi faktiskt försökt att hjälpa till när det gäller järnvägstrafiken genom de sänkta banavgifterna. Det har ju inte varit populärt i alla läger. Men det beslutet är ändå fattat av oss. Jag tror att det vore olyckligt att ytterligare gå in och detaljstyra.
Herr talman! Det är ett steg i rätt riktning, och det nämnde jag också i mitt anförande. Men samtidigt noterar jag att Monica Öhman inte är beredd att titta på t.ex. den här barnfamiljens situation och titta på de svagare gruppernas möjligheter att åka med SJ. Jag tycker att det är lite konstigt av en socialdemokratisk företrädare.
Herr talman! Jag tycker att vi kan hitta väldigt goda skäl hos många människor i detta land att få stöd till både det ena och det andra. Om vi öppnar möjligheten för ett sådant här stöd, har vi säkert nästa som står och bankar på porten. Det klarar vi helt enkelt inte av. Jag tycker att operatörerna skall fundera över hur de skall behålla den här barnfamiljen som kund hos sig. Hur skall man kunna erbjuda järnvägen som ett gott resealternativ för familjen? Det kan inte vara vår sak att gå in och subventionera det.
Herr talman! Problemet är ju att operatören inte satsar på barnfamiljerna. Operatören satsar på affärsresande och andra. Vi är svenska folkets valda ombud. Jag tycker faktiskt att vi skall tänka lite grann på hela befolkningen.

Herr talman! Det var ett intressant replikskifte vi hade här nyss. Både Monica Öhman och Karin Svensson Smith gav uttryck för en syn på statligt ägande som närmast förde mina tankar till Krister Wickman och hans aktiva näringspolitik som skulle bedrivas genom Statsföretag AB. Man hade ju hoppats att det var historia vid det här laget. Om det inte är historia utan det fortfarande är en socialdemokratisk uppfattning står vi nog väldigt långt ifrån varandra. Men det var inte det jag skulle ägna mig åt, utan det var sjöfartsfrågorna, herr talman. För någon tid sedan varslade Volvo 2 600 anställda, däribland drygt 500 personer på grävmaskinsfabriken i Eslöv. Den avvecklas helt, och tillverkningen av grävmaskiner flyttas i stället till Korea. Det borde vara uppenbart för envar att svensk verkstadsindustri har precis lika hård konkurrens från lågkostnadsländer som någonsin rederierna. Det är en illusion att tro att vi i Sverige kan kompensera vårt höga kostnadsläge, som till stor del är skattedrivet, genom kontanta driftssubventioner till företagen. Naturligtvis är det så att kalkylen för grävmaskinsfabriken i Eslöv skulle vara helt annorlunda om Volvo, och inte kommunen, fick uppbära personalens skatter på det sätt som rederierna får. Eller ser Claes Göran Brandin någon avgörande skillnad mellan just rederier, som nu får statligt stöd, och andra företag som inte får statligt stöd, t.ex. verkstäder eller åkerier? Jag gör det inte. Det var också med en mycket märklig motivering som regeringen valde att utöka den nuvarande kontantstödsmodellen i stället för att acceptera den nettometod som både redare och fackföreningar kommit överens om och som dessutom tidigare var framförhandlad med regeringen, dvs. Kommunikationsdepartementet. Man skyllde på pensionsuppgörelsen, men frågan var aldrig diskuterad i pensionsförhandlingarna. Att göra ett undantag i pensionsbestämmelserna för utländska sjömän borde vara tekniskt mycket enkelt och dessutom föga kontroversiellt. Men nu skapar man verkligen problem i stället. En utländsk sjöman som nu arbetar i ett svenskt rederi betalar hela skatten, alla sociala avgifter och han kommer att betala hela pensionsavgiften inklusive de 2,5 % som han själv förutsätts bestämma förvaltningsformen för. För att klara administrationen av detta måste han införas i den svenska folkbokföringen, tilldelas personnummer och skattekonto. När han har betalat sina skatter och avgifter hela året berövas han ändå sin pensionsrätt. Hans inbetalade avgifter lämnar staten i stället tillbaka till rederiet. Hur kan Claes-Göran Brandin försvara en sådan märklig ordning? Moderata samlingspartiet har hela tiden varit motståndare till denna typ av driftssubventioner. De skapar felaktiga företagsstrukturer och de motverkar en sund utveckling. Problemet för de svenska rederierna är den svaga lönsamheten alldeles oavsett stöd. Ingen seriös kapitalförvaltare kommer att vilja investera i en näring som är så beroende av politiskt godtycke som rederibranschen nu är. Den svenskflaggade handelsflottan kommer att försvinna, på samma sätt som den amerikanska redan har gjort, inte trots stödet utan tack vare det. Herr talman! Betänkandet behandlar också verksamheten i Sjöfartsverket. Det är Moderata samlingspartiets uppfattning att det skall råda konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen. Så är i dag inte fallet. Sjöfartsverket har fått kostnadsansvar för en mängd uppgifter som inte åvilar de andra trafikverken på motsvarande sätt och som därför ensidigt drabbar sjöfarten. Så är t.ex. räddningstjänst och kultur huvudsakligen kommunala uppgifter i samhället, men för sjöfarten åläggs dessa uppgifter Sjöfartsverket. Isbrytning, som närmast är att betrakta som en regionalpolitisk fråga, är också en dryg kostnad för verket som sjöfarten förutsätts betala. Sjömätning bedrivs i en omfattning som är mycket större än vad som bara motiveras av sjöfartens behov, men den skall ändå betalas med sjöfartsavgifterna. Detta skapar höga kostnader för Sjöfartsverket och därmed också höga avgifter för anlöp av svenska hamnar. Till detta skall läggas den indragning av Sjöfartsverkets ackumulerade överskott, en modern form av reduktion, kan man säga, som regeringen nu gör helt utan motivering. Verket förutsätts i stället täcka sina framtida investeringar med lån i Riksgälden. Det finns därför en berättigad kritik från branschen av de höga sjöfartsavgifterna. Svenska hamnar konkurrerar inte bara med varandra, de konkurrerar också med hamnar i våra grannländer. Man behöver bara gå över Kattegatt så får man en helt annan kostnadsbild. Om vi skall bibehålla transocean sjöfart i Sverige så får de svenska kostnaderna inte vara väsentligt högre än de nivåer som gäller i Danmark och på kontinenten. I dag är skillnaden alltför stor och det är vår uppfattning att en total översyn av sjöfartens kostnadsansvar i Sverige måste göras. Den översynen borde ha gjorts av Kommunikationskommittén, men så blev dessvärre inte fallet. I det här sammanhanget är det naturligt att också nämna något om det s.k. hamn och stuverimonopolet. Att monopolet är skadligt håller de flesta med om - i varje fall rent principiellt. Men motargumentet brukar vara att det här är en facklig fråga som inte kan påverkas politiskt. Detta är bara delvis sant. Monopolet vilar på ILO-konvention nr 137, som nu gäller i ytterligare åtta år innan den kan sägas upp, men också på hamnförordningen och lagen om allmän hamn från 1983. Den svenska ILO-kommittén har visserligen uttalat att den svenska tolkningen av konventionen är orimlig, men i praktiken har detta uttalande inte lett till några förändringar i hamnarna. Europeiska unionen har konstaterat att hamnmonopol av svensk modell inte är förenligt med Romfördraget. Det har skett i samband med en dom mot hamnen i Genua. Även i Sverige borde vi nu anpassa vårt regelverk i överensstämmelse med romfördraget. ILO-konventionen kan vi för dagen inte göra mycket åt. Däremot kan vi ändra hamnförordningen, och den svenska ILO kommitténs uttalande borde också på något sätt få påverka utvecklingen så att detta stuverimonopol upphör. Låt mig också säga några ord om Gotlandstrafiken. Det är inte så att Moderata samlingspartiet vill ha försämringar av trafiken till Gotland, och jag är heller inte den ideologiskt förblindade gotlandsmotståndare som bl.a. Gotlands Folkblad gärna framhåller. Men vi tror inte att dagens trafikupplägg gynnar Gotland inte kan upprätthållas utan statligt stöd. Därtill är underlaget för litet. Men Moderata samlingspartiet har aldrig hävdat att Gotland skall lämnas utan trafikförsörjning. Däremot anser vi att stödet skall ges under de tider då det behövs, inte fördelas jämnt över året. Och framför allt skall konstruktionen inte vara den nuvarande, dvs. att en statlig myndighet bestämmer både tonnage, tidtabell och priser. Då har rederiet små möjligheter att påverka sina inkomster och då saknas incitament att bedriva en effektiv trafik. I stället blir följden, som nu har skett, att man plötsligt begär 15 miljoner extra för ytterligare en båt under sommaren. Herr talman! M/S Gute blir nu, så vitt jag kan se, den enda färjan i hela Östersjön som kommer att drivas med statliga subventioner under högsäsong. I anslutning till detta några ord om Gotlandstillägget och högprisregleringen. Det har tidigare behandlats här i kammaren många gånger och varje gång återkommer regeringen med samma beslutsvånda: Nästa år kanske, men just i år kan vi inte göra någon förändring. Det är unikt och stötande att tre företag i praktiken tilldelas beskattningsrätt och därmed också ensamrätt på de här transporterna. Det är en rest från den gamla regleringstiden, en tid som är passerad i resten av transportvärlden. De företag som här värnar sina privilegier bedriver omfattande trafik med alla andra färjelinjer utan att där hävda behov av specialbestämmelser för att klara fiktiva merkostnader. Men när det gäller Gotland hävdar man den klassiska inställningen att oligopolet är en förutsättning för att trafiken kan bedrivas, och man vill inte ens ha nolltaxa på färjan om det skulle leda till fri konkurrens. Jag tror att det är viktigt för trafikförsörjningen på Gotland att detta oligopol upphör. Vi har hört motsvarande argumentation tidigare inför varje avreglering på trafiksektorn, det må ha gällt slopandet av åkeritillstånden, turistbussregleringarna, taximonopolet, lokaltrafiktillstånden, Televerket, Posten och SJ:s trafikmonopol. Det har alltid varit samma protester. Men när besluten väl har genomförts har effekterna för samhället blivit genomgående positiva. Det finns ingen anledning att tro att inte samma förhållanden gäller för Gotland. För tids vinnande, herr talman, yrkar jag inte bifall till reservationerna, utan nöjer mig med att instämma i Per-Richard Moléns tidigare yrkande.
Herr talman! Det är ett principiellt resonemang man kan ha om statliga företag. Den avreglering som har skett i Sverige har varit exempellös. Den har inneburit, på t.ex. Postens område, att vi har fått in operatörer som plockar ut de mest lönsamma delarna av Postens verksamhet så att man med statliga skattemedel måste hjälpa Posten att upprätthålla det samhällsansvar Posten är ålagd. På område efter område är förhållandena likartade. Det innebär att man i det här sammanhanget inte kan kombinera marknadsekonomi på alla områden med ett samhällsansvar. Man måste bestämma vilket det är som skall gälla. Det kan inte vara så att vi skall låta privata företag göra vinst på de delar av verksamheten som vi sedan måste subventionera i andra änden. Gotland är ett bra exempel på det här. Det är väldigt dyrt att flyga till och från Gotland. Jag tror inte att Tom Heyman själv skulle kunna acceptera att bo under sådana omständigheter, att enbart ha tillgång till bra båttrafik sommartid. Jag förstår om gotlänningarna behöver kunna förflytta sig. Kan inte marknadsekonomin klara det tycker jag nog att vi har ett samhällsekonomiskt ansvar även för deras kommunikationer. När det gäller sjöfarten hade vi kanske föredragit den nettomodell som parterna hade kommit överens om i första hand. Nu var överenskommelsen bättre än att beslutet hade blivit så som regeringen hade föreslagit. Men här undrar man vad som egentligen är fel. När det gäller rederierna har verksamheten i hamnarna, vad jag har förstått av Sjöfartsverkets redovisning, ökat väsentligt mer än förväntat. Man trodde att det skulle öka med 2 %. I stället har det ökat med mellan 5 och 6 % det gångna året. De studier vi gjorde i Kommunikationskommittén tydde inte på något större armod när det gäller rederierna. Problemet här handlar om det svenska sjöfolket och hur vi skall kunna upprätthålla det. Slutligen till stuveriemonopolet. Anledningen till att vi inte föreslog något avskaffande av det var att i princip samtliga hamndirektörer sade att detta var det mest effektiva sättet att organisera verksamheten i hamnarna.
Herr talman! Det är inte så, Karin Svensson Smith, att kostnader försvinner bara därför att staten har ett ägande. Kostnaderna för att dela ut brev är inte mindre i ett statligt postverk än för t.ex. den privata operatören City Mail. Det är snarare tvärtom. Erfarenheterna från just postavregleringen är rätt betecknande. De redovisningar som vi fick i utskottet från bl.a. City Mail, som har utdelning inte bara i tätort utan också i stora glesbygdsområden, angav att kostnaderna inte var större. Framför allt hade City Mail väldigt klart för sig vilka kostnaderna var. Man kunde redovisa vad man gjorde och inte gjorde, på ett sätt som det statliga postverket med sitt gamla monopol inte ens hade brytt sig om att ta reda på. Det är alltså inte så att kostnader försvinner bara därför att de förankras i ett statligt ägt monopol.
Herr talman! Det privata företagets syfte och motiv måste vara vinsten. Annars skulle det inte fungera. Så är det enligt de marknadsekonomiska grunder som alla national och företagsekonomer lär ut. Den vinst som tas ut kunde tidigare omdisponeras för att täcka de kostnader som Sverige har på grund av att vårt land är glesbefolkat. Nu har man avhänt sig den möjligheten, och det beklagar vi.
Herr talman! Det är riktigt att privata företag arbetar för att maximera vinsten, men problemet är att ett statligt monopol, oavsett om det är ett bolag eller ett verk, arbetar utan den målsättningen. Därför blir verksamheten nästan definitionsmässigt alltid mera kostsam. Däremot skall staten i vissa sammanhang ta ett övergripande ansvar för att upprätthålla samhällsservice, men det skall man inte göra genom att själv äga och operera verksamheten utan genom uppköpt verksamhet, på det sätt som vi har gjort efter avregleringen.

Herr talman! Transportpolitiskt är Sverige en ö. Öar är beroende av sjöfart för sin kontakt med omvärlden. Det gäller även Sverige. Över 90 % av Sveriges export och import fraktas med fartyg. Varje år transporteras ca 40 miljoner passagerare med färja till eller från de svenska hamnarna. Under de senaste åren har den stora frågan inom sjöfartspolitiken varit: Skall den svenska handelsflottan kunna fortsätta att gå under svensk flagg, eller skall dess fartyg flaggas ut till andra länder? Den svenska handelsflottan sysselsätter i dag över 10 000 människor. Räknar man även in de människor som arbetar i hamnarna, stuverierna, mäklarfirmorna osv., ökar antalet till ca 30 000. Vid en utflaggning skulle vi ha små möjligheter, om ens några, att fortsätta vårt framgångsrika arbete med att förbättra sjösäkerheten och göra sjöfarten mera miljövänlig. För att skapa långsiktiga och rimliga konkurrensvillkor för den svenska handelssjöfarten antog riksdagen i december 1996 ett sjöfartspolitiskt beslut för åren 1997 till 2001 som innebar att staten skulle tillförsäkra den svenska handelsflottan rimliga konkurrensförhållanden. Sedan vi här i riksdagen fattade det beslutet har den svenskflaggade handelsflottans möjligheter att konkurrera försämrats betydligt. Detta beror framför allt på att EG-kommissionen i maj 1997 fastställde nya riktlinjer för statsstöd till sjöfarten. Till skillnad från vad som gäller inom EU:s konkurrenspolitik i övrigt blir det möjligt för medlemsländerna att sätta in olika näringspolitiska stöd för att stödja det egna landets handelsflotta. Förutom Österrike har samtliga 15 medlemsländer vidtagit åtgärder för att reducera bemanningskostnaderna. Det har gjort det omöjligt för den svenska handelsflottan att konkurrera på lika villkor. För att sänka sina kostnader har flera rederier därför flaggat ut sina fartyg. Under 1997 minskade den svenska handelsflottan med 32 fartyg. Fram till november i år har 35 svenskflaggade fartyg bytt flagg. Dessutom har det under hösten pågått förhandlingar om utflaggning för ungefär lika många. Utflaggningen var inte bara ett hot som redarna skramlade med - det hade blivit verklighet. Om inte något gjorts för att stärka konkurrenskraften, kunde jag och Tom Heyman ha stått i Göteborgs hamn och vinkat av den svenska handelsflottan när den satte kurs mot de norska och holländska registren. För att stärka den svenska handelssjöfartens konkurrenskraft och skapa långsiktiga möjligheter för näringen att utvecklas slöt regeringen den 16 november i år en överenskommelse med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sveriges Redareförening och fackförbundet SEKO om utformningen av det statliga stödet till sjöfarten. Stödet bygger på den s.k. bruttomodellen, vilket innebär full återbäring av skatt för de tillfälligt anställda och stöd till de sociala avgifterna med 58 000 kr per årsarbetskraft från 1999 t.o.m. 2001. Genom uppgörelsen ges de anställda löne och anställningstrygghet samtidigt som konkurrenskraften stärks. Till skillnad från Tom Heyman menar jag att vi med dessa åtgärder i dag kan ha en tro på den svenska handelsflottan. Moderaterna vill som vanligt gå en annan väg. Att arbeta på sjön är något speciellt. Arbetstiderna, frånvaron från hemmet och den sociala miljön gör att arbetet skiljer sig från vad som gäller på den övriga arbetsmarknaden. Därför finns det speciella regler för sjuklön, arbetstid och semester. Dessa vill moderaterna som vanligt avskaffa. Bara man klämmer åt löntagarna så blir det bra. Bara man skär i arbetsrätten, inför hårdare anställningsvillkor, slopar regler kring de ombordanställdas sjuklön, arbetstid och semester så löser sig enligt moderaternas reservation alla problem. Herr talman! Sverige är inte bara beroende av sin sjöfart för kontakten med omvärlden. För att hela Sverige skall kunna leva och utvecklas behövs det även fartygstrafik till våra egna öar, inte minst till och från Gotland. Antalet passagerare som tar färjan till Gotland har ökat under de senaste åren. Ett nytt rekord uppnåddes 1997 med 1,1 miljoner passagerare. Tyvärr har däremot lastvolymen sjunkit. Transportkostnaderna är en viktig parameter för många företag och spelar ofta en avgörande roll vid etableringar på ön. Därför betonade såväl regeringen som trafikutskottet vid beslutet att staten även i framtiden skall ha ett ansvar för att godstrafiken till och från Gotland erbjuds tillfredsställande villkor och utvecklingsmöjligheter. Utskottet slog också fast att det är angeläget att avvecklingen kan ske i tillfredsställande former. Nu föreslår regeringen att avvecklingen skall skjutas upp ytterligare ett år, eftersom frågan bör beredas ytterligare. Herr talman! Moderaterna har som enda parti reserverat sig mot förslaget att avvecklingen av Gotlandstillägget skall skjutas upp under det år som den fortsatta beredningen pågår. I stället för att vänta till september nästa år vill moderaterna hasta fram ett förslag under våren. I stället för att stressa fram ett dåligt förslag bör vi avvakta ett förslag om en långsiktig lösning om hur stödet till godstransporter till och från Gotland skall utformas i framtiden. Moderaterna har också reserverat sig mot att regeringen avser att besluta om en extra inleverans från Sjöfartsverket. Bakgrunden är den att regeringen anser att samma principer som gäller för andra affärsdrivande statliga verksamheter skall gälla också för Sjöfartsverket. Det framstår som ganska självklart för de flesta att olika principer inte kan gälla för olika affärsdrivande verk, men tydligen inte för moderaterna. Regeringen anser att Sjöfartsverkets soliditet är för hög och att den på sikt bör understiga den nuvarande nivån 50 %. Det långsiktiga målet för soliditeten bör i likhet med i annan affärsdrivande verksamhet vara att denna som lägst skall uppgå till 30 %. Därför avser regeringen att besluta om en extra inleverans under hösten. Herr talman! Som jag inledde med att säga: Sverige behöver genom sin plats på kartan sin sjöfart och även sina sjömän. För att sjöfarten skall vara konkurrenskraftig krävs att den svenska handelsflottan får spela efter samma regler som de medtävlande. Genom överenskommelsen om handelssjöfarten har den socialdemokratiska regeringen sett till att den svenska sjöfartsnäringen nu får förutsättningar att konkurrera på liknande villkor som sjöfarten i andra europeiska länder. Sverige behöver inte bara sin utrikes sjöfart. Sverige behöver också den sjöfart som går inom landet, inte minst till vår ö Gotland. Därför behövs det en långsiktig lösning på hur stödet till godstransporter till och från Gotland skall se ut i framtiden. Den fortsatta avvecklingen av Gotlandstilläget bör därför läggas på is tills beredningen är färdig och ett långsiktigt förslag ligger på riksdagens bord. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer under detta avsnitt.

Herr talman! Jag tycker att Claes-Göran Brandin anförde en bra bakgrundsbeskrivning. Men var finns politiken? Vi kan vara mycket överens om att den svenska sjöfartsnäringen är viktig för Sverige. Men jag måste ändå be Claes-Göran Brandin förklara hur Socialdemokraterna egentligen tänker hantera sjöfartspolitiken framöver. Samma fråga måste uppenbarligen ställas till både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, eftersom ni inte har undantagit sjöfartsfrågorna i ert samarbete - som ni har gjort med försvarspolitiken. Med tanke på hur det undantaget har fungerat i praktiken, kanske man skall vara tacksam för att sjöfarten inte är undantagen från ert samarbete. Frågan om den svenska sjöfarten har skötts på ett utomordentligt dåligt sätt av den socialdemokratiska regeringen. Den sjöfartsutredning som 1995 lade fram ett antal förslag resulterade inte ens i en proposition. Men det blev ett sjöfartspolitiskt beslut, som Brandin sade, 1996. Sedan har EU-länderna konkurrerat ut Sverige. Nu har det dröjt ett och ett halvt år innan en ny utredning har kunnat komma fram till någonting. Utredningen har förbjudits lägga fram förslag på skatteområdet. Jag delar Tom Heymans kritik mot konstruktionen av rederistödet. Jag kan inte förstå hur man har kunnat överge den s.k. nettomodellen. Vad kommer härnäst, Claes-Göran Brandin? Skall det bli en långsiktig sjöfartspolitik? Kommer Socialdemokraterna att jobba för full konkurrensneutralitet för den svenska handelsflottan? Kommer ni att driva frågorna i EU? Vad vill Socialdemokraterna egentligen med sjöfarten?
Herr talman! Vi har ett sjöfartspolitiskt beslut som rör åren 1996-2001. Vi får återkomma om vad vi vill göra därefter. Naturligtvis skall vi driva frågorna. Vi är överens om att det inte kan vara bra att ha ett stöd för att klara av näringen. Men om andra länder har andra konstellationer, måste vi från Sverige också vara med för att kunna bedriva en sjöfart. Det är vår uppfattning att vi skall driva frågorna inom EU, så att det blir en enhetlighet inom EU i frågorna.
Herr talman! Först ber jag om ursäkt om jag råkade provocera Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag trodde att de skulle delta i denna del av debatten. Jag försöker att ta tillbaka provokationen. Jag tackar Claes-Göran Brandin för hans svar, men Socialdemokraterna säger ändå att vi skall vänta och se vad som händer. Det är så det har varit under en lång rad år på området. Varför har man inte kraftfullt kunnat driva frågorna? Sjöfartsutredning efter sjöfartsutredning har lagt fram långsiktiga förslag i stor parlamentarisk enighet. Ändå är svaret att vi får se vad som händer. Jag är inte nöjd.
Herr talman! I fråga om hur sjöfartsfrågan hanteras inom andra länder i EU är det riktigt att vi får vänta och se. Om vi inte hade gjort någonting, hade vi kunnat stå utefter våra kuster och vinkat av den svenska handelssjöfarten när den försvann från Sveriges gränser. Det är därför vi har fattat detta beslut. De sjöfackliga organisationerna har i dagarna tillsammans med arbetsgivarna inom sjöfart tecknat ett avtal. Jag tänker ta repliken om de arbetsrättsliga frågorna senare, eventuellt med Tom Heyman, eftersom kristdemokrater och moderater har ungefär samma uppfattning i de frågorna.
Herr talman! Claes-Göran Brandin gör det vanliga misstaget att blanda ihop den svenska handelsflottan och den svenska sjöfarten. Det skapar en viss förvirring i debatten eftersom det inte är riktigt samma sak. Risken att vi skall stå på kajerna och vinka av sjöfarten är fortfarande ganska stor, Claes-Göran Brandin. Det här förslaget kommer inte heller att fungera. Det går att skylla på EU. Sverige, och i någon mån Finland, har lyckats välja en lösning som ingen annan har gjort. Därmed står vi alldeles ensamma med en lösning som tekniskt knappast kommer att fungera och inte heller kostnadsmässigt. Sedan är det den arbetsrättsliga frågan. Vi har väckt motioner om en rad bestämmelser som vi önskar ändra. Det finns sedan tidigare i sjöfartslagstiftningen en mängd särbestämmelser som härrör från den tid en sjöman var långt borta under långa perioder. Det gäller inte längre. En däcksman har en viss regel för sjukfrånvaro medan den som sitter på kontoret på land har en annan. Den som jobbar på spårvägen i Göteborg har också en helt annan regel. Det finns ingen anledning att ha så mycket särbestämmelser för sjöfarten som det hitintills har funnits.
Herr talman! Jag är inte lika pessimistisk som Tom Heyman när det gäller den svenska handelsflottan. Jag tror att i och med att vi fortsätter att engagera oss i den svenska handelsflottan och svensk sjöfart kommer vi att klara situationen. Det kommer säkert att också i framtiden finnas fartyg som flaggas ut från Det är intressant att efter att ha varit överens att t.o.m. redare i förhandlingar med de sjöfackliga organisationerna har dragit tillbaka sina krav på utflaggning. Ett av de stora rederierna i landet har vid ett möte med oss sagt att man kommer att flagga hem sin nyproduktion. Sedan var det de arbetsrättsliga frågorna. Tom Heyman förfäktar nettomodellen. Nettomodellen byggde på att de sjöfackliga organisationerna ihop med arbetsgivarna, precis som med bruttomodellen, skulle vara överens i avtal. Där var inskrivet i avtalen hur man skulle hantera arbetsrättsliga frågor som semester, sjuklön och mycket annat. Det verkar som om Moderaterna med hjälp av beslut skall förändra överenskomna avtal. I fråga om det här förslaget har de sjöfackliga organisationerna med redarna kommit överens i avtal om hur de frågorna skall hanteras. Det är något som riksdagsledamöter skall vara stolta över, dvs. att de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna kan komma överens om sådana avtal. Då slipper vi politiker vara klåfingriga i de delarna.
Herr talman! Det är inte så att vi här i riksdagen skall ändra avtal. Här skall vi bara ändra de speciella lagregler som gäller för sjöfarten. Vill man sedan avtala något annat är det fritt för det. Är detta ett exempel på en ny socialdemokratisk industripolitik, Claes-Göran Brandin? Om nu rederierna får det här avtalet och får uppbära skatten för sin personal, varför skall inte Volvo få det på fabriken i Eslöv, varför skall inte Ericsson få det på sina telefonfabriker, och varför skall egentligen inte hela svenska näringslivet kunna få tillbaka personalskatterna? Vad är det som är så speciellt med att köra gods på vatten jämfört med att göra andra saker som också är nyttiga och behövliga i samhället?
Herr talman! Nu diskuterar vi svensk sjöfart och svensk handelsflotta. Jag tänker inte gå in och diskutera industripolitik och hur vi skall förhålla oss till den, om vi skall ge stöd till grävmaskinstillverkning i Eslöv eller inte. Jag tänker inte gå in i en sådan diskussion. Vi har nu kommit fram till en uppgörelse när det gäller sjöfarten som skall sträcka sig fram till år 2001 där parterna vet vad som gäller. Det tycker jag att vi skall vara ganska stolta över.

Herr talman! Jag skall fatta mig väldigt kort. Jag vill bara ytterligare en gång peka på att ett av de delmål som vi lade fast i det transportpolitiska beslutet var positiv regional utveckling. Det betyder att riksdagen redan har uttalat sig för att transporterna har väldigt stor betydelse för i princip hela landet. När det gäller flyget kan jag dela Stig Erikssons uppfattning om biljettpriserna. Det finns en majoritet i riksdagen för att rikstrafiken skall inrättas, och det måste få sätta i gång sitt jobb. Det är ingenting som hindrar att rikstrafiken går in även på flygsidan. Avslutningsvis vill jag säga följande, eftersom Stig Eriksson kommer från Gällivare och har varit kommunpolitiker innan han kom till riksdagen. Jag tror säkert att Stig Eriksson kan ge ett erkännande till riksdagen om att höjningen av stödet till de kommunala flygplatserna betyder väldigt mycket.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

Herr talman! Jo, det är riktigt att rikstrafiken inte finns i dag. Det beslutet är ju relativt färskt. Men jag kan säga att utredaren som tittar på rikstrafikens roll nu har lämnat sitt första delbetänkande till regeringen. Jag är ganska säker på att verksamheten kommer i gång. Lite pengar lägger vi även i denna budget för att man skall kunna börja med upparbetningen.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 3. Jag står naturligtvis bakom alla våra övriga reservationer, men jag vill vinna lite tid. Vårt betänkande är omfattande och handlar om många viktiga saker. Jag kommer i mitt anförande att ta upp trafiksäkerheten, de funktionsnedsattas situation, cykelfrågor, ett par flygfrågor och en skärpning av postförordningens krav. Först skall jag ta upp trafiksäkerheten. Trafiken skördar dödsoffer och ger allvarliga skador varje år. Trots bättre fordon och vägar innebär den ökade trafiken att risken för olyckor ökar. Sedan 1950 har persontransportarbetet i Sverige femdubblats. Persontransporter med bil beräknas öka med 1,3 % per år fram till 2010. De senaste fem åren har i genomsnitt drygt 600 personer dödats och mellan 60 000 och 80 000 skadats i trafikolyckor. Trenden har varit ett minskande antal olyckor, vilken dock brutits 1997. Under 1997 omkom 541 personer i vägtrafiken och 3 917 skadades allvarligt. Ökningen, som är på ca 1 %, har skett trots att trafikarbetet har varit i det närmaste oförändrat. Ökningen har nästan uteslutande skett i biltrafiken och där bland bilförare i mötesolyckor på vinterväglag. Det är tydligt att enbart regler och förbud inte löser trafiksäkerhetsproblemen. Att arbeta med attityder, bättre omdöme vid halt väglag och omkörningar, att anpassa hastigheten till väglaget och få ökad förståelse för trafikens faror är viktigare. Den säkerhetsmarginal som skapas av fullgott mönstrade dubbdäck och ABS-bromsar skall inte heller underskattas, och det aktualiserar behovet av att skrota äldre bilar till förmån för nya, mer trafiksäkra. Det stora programmet för att bygga bort de mest trafikfarliga vägavsnitten måste fullföljas. Enskilda åtgärder som kan nämnas är att i ökad takt ersätta farliga vägbelysningsstolpar med "krockvänliga", eftersträva åtskilda körbanor på våra större vägar samt måla "trafiksäkra" vägkantsmarkeringar med vibrationsljud längs med dessa. Införandet av s.k. intelligenta trafiksignaler kan medföra ett säkrare och smidigare trafikflöde. I större tätorter är det dessutom en mycket samhällsekonomiskt lönsam och miljövänlig åtgärd. Motiverande vägskyltstexter som "Olycksdrabbad vägsträcka" och liknande kan i större utsträckning användas för att skapa acceptans. Regeringen anför uppgivet att det s.k. reformarbetet inom trafiksäkerhetsområdet inte gett det önskade resultatet, och man vill därför inte öka medlen dit. I stället för att vara uppgivna vill vi kristdemokrater utvärdera och ompröva pedagogiken och metodiken för trafiksäkerhetsarbetet och det attitydskapande arbetet. Det är då av särskild vikt att samarbeta med frivilligorganisationer, hemmen, förskola och skola, och att sätta upp mätbara mål för attitydarbetet när det gäller trafiken, som en alkoholfri zon, barn i trafik, normöverföring, hastighetsanpassning osv. Idéer från andra länder bör också kunna tillämpas även i Sverige, såsom t.ex. tillåten högersväng vid rött ljus, varningsmärken vid skolor som begränsar hastigheten så fort barn är närvarande och inte bara efter vissa klockslag samt mer differentierade hastighetsbestämmelser. Vägverket bör studera sådana förslag i det framtida trafiksäkerhetsarbetet. För att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete vill Kristdemokraterna öka anslaget A 2 De extra medlen vill vi rikta till trafiksäkerhetsarbetet. Samtidigt som vi ställer oss bakom nollvisionen anser vi att det finns anledning att vara vaksam på de tendenser som ibland finns att myndigheter skall styra den enskildes liv och att alla risker och faror kan och skall elimineras med politiska beslut. Diskussionen om den enskildes integritet och behovet av åtgärder för att stärka säkerheten i trafiken där intrång kan komma att ske i integriteten måste därför hela tiden hållas levande. Så länge människan vistas i trafiken kommer det att inträffa olyckor. Det är nödvändigt att arbeta för att dessa skall bli så få och så lindriga som möjligt, men vi måste konstatera att det inte fullt ut går att förbjuda och förutse faror och risker. När det gäller de funktionshindrade vet vi att ca 1,2 miljoner svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Vägverket redovisar att funktionshindrade gör cirka en tredjedel färre resor med nästan alla färdsätt än icke funktionshindrade. Redovisningen bekräftar att rörelsehindrade har sämre tillgång till kollektiva färdmedel. Eftersom detta är första gången som Vägverket redovisar de funktionshindrades situation saknas ett jämförelsematerial, och måluppfyllelsen blir osäker när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Relevanta och tillämpbara mått inom detta område saknas. Vi kristdemokrater anser därför att det är prioriterat att sådana mått preciseras och tillämpas för att möjliggöra en utvärderingsbar åtgärdsplan, för att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta, framför allt på kollektiva färdmedel. Jag kommer då över till cykelfrågorna. Det är noterbart och märkligt att regeringens trafikpolitik helt saknar någonting substantiellt om det miljövänligaste, energieffektivaste och nyttigaste fordonet på väg, nämligen cykeln. Faktum är att regeringen i stort saknar en cykelpolitik. Vi kristdemokrater motionerade ganska precist och utförligt om att vi anser cykeln vara ett viktigt transportmedel på korta sträckor. Vår motion fick stöd av såväl moderater som centerpartister och folkpartister, men inte av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Smith och Stig Eriksson avstod från att skärpa cykelpolitiken. I andra utskott reserverade sig Miljöpartiet och Vänstern flitigt för cykling, men inte i trafikutskottet. Kristdemokraterna vill därför återigen lyfta fram cykelns möjlighet att, i synnerhet på korta avstånd, bidra med lösningar för att hitta en väg fram till det ekologiskt hållbara transportsystemet. 15 % av alla transporter till lands i Sverige sker med cykel, och ändå cyklas det lite i Sverige om man jämför med länder som Danmark, Holland och Tyskland. Sedan 1950-talet har cyklandet reducerats till en femtedel, till förmån för bilandet. På avstånd under fem kilometer är detta problematiskt ur en mängd synvinklar. Det är avgasutsläpp vid kallstarter, trafikträngsel och folkhälsoaspekter. Betänker man att var fjärde bilresa är kortare än fem kilometer inser man att här finns en stor potential för ökat cyklande. Regeringen bör återkomma med en handlingsplan för hur cyklandet på kortare avstånd skall stimuleras. I de städer som särskilt satsat på cykeln, exempelvis Göteborg, Örebro och Västerås, ligger andelen cykeltransporter högre än i övriga städer. Det viktigaste för att öka cyklandet är satsningar på bra cykelstråk och god väghållning med bra snöröjning, vettig skyltning och goda parkeringsplatser för cyklar, gärna med möjlighet att låsa fast cykeln vid fasta stolpar för att minska stöldrisken. Viktigt är också att göra det enkelt att ta med cykeln på kollektiva transportmedel som tåg och buss. Jag vill också nämna någonting om flyget. Bromma utvecklas till en av landets fyra största flygplatser. Det korta avståndet till Stockholms city gör Bromma till ett mycket bra alternativ till Arlanda för tjänste och affärsresor. De bolag som med små, tystgående flygplan utnyttjar Bromma har bidragit till att öka konkurrensen på flygmarknaden. Att lägga ned flygplatsen anser vi tillsammans med övriga reservanter vara kapitalförstöring av stora mått och ett avbräck för näringslivet i Sverige. Tillgången till snabba och effektiva flygtransporter är till följd av Stockholms geografiska läge avgörande för regionens utveckling. Stockholms flygregion utgör dessutom navet i det svenska inrikessystemet. Kapaciteten får därmed direkt inverkan på tillgången till flygtransporter i hela Sverige. Enligt Luftfartsverkets beräkningar kan Arlandas tre banor uppnå sitt kapacitetstak redan år 2007. En fjärde bana på Arlanda är alltså enligt vår och Luftfartsverkets mening nödvändig för att behoven fram till omkring år 2030 skall kunna tillgodoses.
Herr talman! Min replik gäller cykling, cyklist som jag är. Utskottet skriver så här: "Utskottet - ser därför med tillfredsställelse på ett arbete som för närvarande pågår i Vägverket i syfte att främja ett ökat cyklande. Arbetet, under medverkan av bl.a. två av riksdagens ledamöter, avses inom kort resultera i ett förslag till en 'cykelstrategi', som skall bli föremål för ett omfattande remissförfarande med början i februari 1999. Sedan förfarandet avslutats är det meningen att Vägverkets styrelse skall fatta beslut i frågan senare under år 1999. Med det anförda och i avvaktan på styrelsebeslutet finner utskottet syftet med de båda motionsyrkandena tillgodosett. Dessa bör därför kunna lämnas utan någon riksdagens åtgärd och avstyrks följaktligen." Det är alltså ett mycket, mycket stort tillmötesgående av motionerna om cykling. Jag anser självklart att vi skall diskutera den här frågan, men senare, under nästa år. Därför stöder jag utskottets förslag.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Miljöpartiet och Vänsterpartiet även nu, som stödpartier för regeringen, ofta reserverar sig och begär många och långa voteringar. Ändå väljer man att i fråga om cykling inte föreslå en skärpning av utskottets skrivningar; man nöjer sig med att frågan kommer upp i framtiden. Man tycker att skrivningen är tillräckligt skarp; det behövs inte någon lite vassare och lite mer utarbetad skrivning som i reservationen. Jag kan bara konstatera att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte går i täten för de partier som vill stå för ett ökat cyklande.
Herr talman! Jag tillhör inte de personer som reserverar sig i all oändlighet. Det finns positiva bemötande förslag som vi skall diskutera nästa år. I så fall får vi väl återkomma då! Vi kommer väl att sitta här ett antal år, och vi kommer självklart att diskutera även cyklingens framtida möjligheter.
Herr talman! Det är ju annars så att vi är här för att driva på eller för att liknöjt följa med i en utveckling som andra bestämmer. Det går inte att tolka Vänsterpartiets och Miljöpartiets tystnad i cykelfrågan på annat sätt än att man är nöjd med den hastighet som Socialdemokraterna håller.

Herr talman! Jag kommer i detta anförande att uppehålla mig vid Gotlandstrafiken, särskilt då betydelsen av frakttrafiken för företag och företagande. För människor som bor på en ö är trafiken något särskilt. Det är naturligt eftersom den är nödvändig för överlevnad. Under många år har jag i olika sammanhang deltagit i diskussioner på Gotland om hur det skall vara möjligt att utveckla vårt näringsliv. Dessa sammankomster startar regelmässigt med trafikfrågan, och i slutsatserna eller sammanfattningarna ingår alltid att tillgång till goda kommunikationer till och från Gotland är en grundförutsättning. Transporter är viktiga när man bedriver verksamhet. Det är dock en betydande skillnad i tillgänglighet mellan orter på fastlandet och på en ö. Om vi ser på en ort som t.ex. Karlstad kan en företagare eller en enskild välja mellan tåg, buss, bil, fartyg och cykel, och om han är flitig kan han även gå till fots, och detta när som helst på dygnet. Ett företag på Gotland är hänvisat till båt, och den går enbart en gång varje dygn. Alla inser att det ställer särskilda krav på den företagare som har att konkurrera med bl.a. leveranstider. På Gotland råder samstämmighet mellan län, kommun och företagsintressen - det gäller såväl företagarorganisationer som fackliga organisationer - En hörnpelare är att öka antalet invånare på Gotland. En förutsättning för detta är att det blir fler företagsetableringar och utveckling av befintliga företag på Gotland med fler anställda. Då återkommer frågan om kommunikationer som är tillräckligt bra. Det gäller att skapa förutsättningar på lika villkor. Så är det inte i dag. Jag återkommer för att belysa detta, men jag vill nu framhålla att det gäller just lika villkor. Det är inte så att vi som bor på Gotland kräver några särskilda fördelar. Den fråga som är viktigast gäller kostnaderna för frakter. Det har länge varit aktuellt med förändringar - det har debatterats här i kammaren i dag. Det gjordes en förändring av det s.k. Gotlandstillägget. När det visade sig att denna förändring fick negativa konsekvenser för Gotlands näringsliv gav regeringen NUTEK i uppdrag att "utarbeta ett förslag till modell för stöd till godstransporter till och från Gotland." NUTEK har kommit med ett förslag som i allt väsentligt vunnit gillande på Gotland. Dessvärre har beslut fördröjts, och regeringen har begärt komplettering av förslaget. För de gotländska företagen är dröjsmålet inte välkommet. Av naturliga skäl önskar företagsamheten på Gotland så snabbt som möjligt besked om rättvisa förutsättningar vad gäller transportkostnader. Jag skall med ett tydligt exempel redovisa vari nuvarande extrakostnader för godstransporter till och från Gotland består. Om en åkare i Småland skall utföra en transport till Skåne och påbörjar frakten på tisdag eftermiddag har åkaren föraren med fordonet tillbaka på onsdag morgon eller förmiddag. Genomförs motsvarande transport till Gotland är inte förare och fordon tillbaka förrän torsdag morgon eller förmiddag. Alla inser att detta innebär större kostnader. Lägger man därtill att åkaren har att betala en färjebiljett med 4 044 kr plus moms inses lätt att det inte råder likvärdiga konkurrensvillkor. Dessa extrakostnader läggs naturligtvis ut på produktionen, på konsumtionen och för insatsvaror som företagen på Gotland behöver. Det är viktigt att det kommer ett snabbt besked i fraktfrågan för Gotland. Jag tycker det var mindre bra att Moderata samlingspartiet inte fick gehör för det som behandlas i reservation 11, nämligen "att regeringen före den 1 juli nästa år skall återkomma med ett förslag som väl tillgodoser Gotlands behov av rationella, kostnadsneutrala transporter till och från fastlandet". Förslaget finns - det finns ingen anledning att fördröja detta ytterligare. Jag har hittills uppehållit mig vid svårigheter vad gäller frakter och frakttaxor. Men det finns även passagerartrafik. Jag tror och hoppas att alla ledamöter någon gång har rest till Gotland. Om så inte är fallet hoppas jag att detta ganska snart åtgärdas. Jag lovar att ett besök på Gotland, lång eller kort tid, är något särskilt, med natur och kulturupplevelser som är unika. Jag skall här ta tillfället i akt att visa på den positiva förändring som skett i och med att passagerartrafiken till en del upprätthålls av en snabbgående katamaran. Nästa år kommer en nybyggd snabbfärja att ersätta katamaranen. Vi ser med tillförsikt fram emot detta. Herr talman! Jag skall nu föra in ett nytt moment i diskussionen om Gotlandstrafiken. Det har diskuterats tidigare i dag här i kammaren. Jag tänker på taxfreeförsäljningen, eller, som den riktiga termen lyder, skattefri proviantering. Det har tidigare diskuterats när det gäller Gotlandstrafiken. Denna diskussion var senast aktuell i samband med utredningen om Gotlandstrafiken 1995. Utredningen kom inte med något förslag i denna riktning. Det har redovisats för mig att ett av skälen var att det finns, eller möjligen fanns, beslut om att taxfreeförsäljningen skulle avskaffas 1999. Jag delar uppfattningen att det hade varit mindre lämpligt att införa taxfreeförsäljning 1997 för att sedan upphöra med den 1999. När jag har följt nyheterna på radio och i TV har jag erfarit att denna fråga kommer att diskuteras vid kommande EU-toppmöte. Skulle det bli ett beslut som ändrar tidigare ställningstagande inom EU bör denna fråga ånyo aktualiseras. Herr talman! Det är en viss skillnad mellan att utnyttja Gotlandstrafiken under en semesterresa sommartid, då allt är positivt och tiden har mindre betydelse, och att göra det som företagare, som är beroende av leveranstider och därtill får alltför höga extra fraktkostnader. Jag har erfarenhet av detta förhållande, och det är svårt att förklara för den som inte bor på en ö. Men jag lovar att jag skall försöka så mycket jag kan. Med detta instämmer jag i Per-Richard Moléns yrkanden.
Fru talman! De bekanta jag har på Gotland ger samma bild av de speciella problem man har med transporterna på ön. Det mest verksamma vi kan göra för att stödja näringsliv och invånare på Gotland är att se till att det finns bra färjeförbindelser, och det året runt. Vi har fått en beskrivning från Roy Hansson av fraktens problem. Då förstår jag inte att moderaterna inte kan tänka sig att skjuta upp avvecklingen av Gotlandstillägget. Man har inte hittat någon ny bra stödform. I väntan på att NUTEK:s utredning övervägs mer är det väl klokt att inte försämra för gotlänningarnas möjligheter att transportera sig själva och sina varor?
Fru talman! Det som är viktigt är att det kommer ett snabbt besked till företagarna. Man har väntat i många år. Nu finns det ett förslag framme, som jag redovisade. NUTEK lade fram ett förslag redan föregående höst. Jag förstår inte varför man fördröjer det. Det vore ganska enkelt att utforma ett regelverk. Det hade varit möjligt för regeringen att komma med det redan nu. Vi tycker att man i varje fall inte skall fördröja det mer än till första halvåret 1999. Förslaget finns. Det gäller bara att få det i sjön, både bildligt och bokstavligt.
Fru talman! Jag ingår inte i regeringen, så jag kan inte förklara varför man inte har gjort det färdigt. Fram till dess att det är färdigt är det väl rimligt att man har kvar Gotlandsstödet, så att konsekvenserna inte förvärras?
Fru talman! Det finns inget annat förslag från moderaterna på den punkten. Man vill bara skynda på processen för att få ett långsiktigt och hållbart trafiksystem till och från Gotland.

Fru talman! Gotlandstrafiken kommer upp till debatt i kammaren varje år. Det är inte konstigt. Färjetrafiken till och från Gotland motsvarar allmänna vägar på andra håll i landet, och det är därför viktigt att färjetrafiken fungerar bra. I det betänkande som vi nu behandlar handlar det om transportstödet till Gotland. Det föreslås en höjning med 15 miljoner kronor för att man skall kunna klara godstrafiken på ett tillfredsställande sätt under högtrafikperioden. Det är bra att regeringen och trafikutskottet ser till att det blir en förstärkning av basutbudet, så att M/S Gute kan användas under sommarmånaderna. Jag har i en motion begärt en översyn av ramen för kostnaden för Gotlandstrafiken. Den motionen behandlas inte i detta betänkande, och därför finns det anledning att återkomma till den saken senare. Jag vill nu bara peka på att färjetrafiken är en viktig och avgörande förutsättning för en regional tillväxt på Gotland. Jag menar också att vi med stöd av Amsterdamfördraget har möjlighet att satsa mer på kommunikationerna. I Amsterdamfördraget har man uppmärksammat att öar har speciella problem och att det krävs särskilda åtgärder för att integrera öregioner i den inre marknaden. I en motion som behandlas i detta betänkande tar jag upp kostnaderna för frakterna.

Det är bra. Trafikutskottet har sagt att den fortsatta avvecklingen skall anstå under hela 1999. I min motion har jag beskrivit den osäkerhet som det gotländska näringslivet känner i väntan på en långsiktig lösning på frågan om fraktpriserna. Det är därför viktigt att ett beslut om transportstöd inte dröjer. Företagen på Gotland och gotlänningarna, och även de som funderar på att flytta till Gotland, måste få veta att transportfrågan snart blir löst och att kostnaderna för frakterna inte skall vara högre till och från Gotland än för motsvarande sträcka på fastlandet. Regeringen och trafikutskottet har förstått problemen och talar nu om en långsiktig lösning. Min förhoppning är att lösningen kommer att arbetas fram tidigt under nästa år, så att vi får veta hur lösningen för transportkostnaderna kommer att se ut. Då kommer framtidstron tillbaka till Gotland. De som inte har förstått problemen är moderaterna. Det är inte första gången de vill avveckla Gotlandstillägget utan att ha en annan lösning som leder till jämlika konkurrensförhållanden för fraktkostnaderna till och från Gotland. I en reservation säger de att de inte kan stödja regeringens förslag att skjuta upp avvecklingen av Gotlandstillägget ett helt år. De vill också att högstprisregleringen skall upphöra att gälla redan vid utgången av juni månad nästa år. I det särskilda yttrande som moderaterna har gjort är de ännu tydligare i sin inställning till Gotlandstrafiken. Där avvisar de också regeringens förslag om en höjning av transportstödet på 15 miljoner kronor för att M/S Gute skall kunna vara i trafik under sommarmånaderna. Som vanligt tror moderaterna att konkurrens mellan flera rederier klarar trafiken utan statliga medel. Det visar att de inte riktigt har förstått hur trafiken fungerar. Under sommarmånaderna skulle det nog gå bra att flera rederier konkurrerade om både passagerare och godstrafik. Men vi behöver trafiken även under de månader som inte är sommarmånader. Färjetrafiken är vår väg, och därför behövs det en välfungerande trafik året om. Jag trodde att moderaterna skulle se lite annorlunda på Gotlandstrafiken nu när det finns en moderat riksdagsledamot från Gotland. Jag tror nog att han har försökt att påverka sina partikolleger till en större kunskap om Gotlandstrafiken, men det har tydligen inte hjälpt. Tom Heyman och hans partikamrater i trafikutskottet har tydligen inte tagit intryck. Det är samma orealistiska inställning till Gotlandstrafiken som det har varit tidigare år, även om jag märker att den nu förs fram med en lite mer nyanserad ton än vad som har gjorts tidigare. På Gotland är samtliga, oavsett partitillhörighet, överens om att färjetrafiken är vår väg till fastlandet och att vi behöver en fungerande färjetrafik året om. Det behövs för att Gotland skall kunna utvecklas på det sätt som det i övrigt finns förutsättningar för. Roy Hansson talade om Gotlandstrafiken och transportkostnader och om hur viktigt det är att problemet löses. Jag ser att moderaterna har yrkat avslag när det gäller förslaget om höjning av transportstödet med 15 miljoner kronor. De har också följt upp det i ett särskilt yttrande. Det skulle vara intressant för mig och för gotlänningarna att få veta om Roy Hansson stöder det särskilda yttrandet från moderaterna, eller om han håller fast vid den linje han pläderar för i sitt anförande.
Fru talman! Om jag börjar med de 15 miljonerna kan jag säga att de har tillkommit därför att avtalet som vi ser det är felkonstruerat. På alla andra färjelinjer ökar man normalt trafiken under sommarmånaderna, eftersom fraktunderlaget då är bättre. Jag kan som jämförelse ta trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn. Man kör under sommarmånaderna 14 turer. Framme i januari kommer de att reduceras till två. Det är alltså en väsentlig skillnad. Detta gör man alldeles oavsett statliga regleringar. Man gör det naturligtvis därför att man tjänar pengar på det. Avtalet är när det gäller Gotlandstrafiken så konstruerat, att rederiet inte tjänar några extra pengar på att sätta in en extra tur. Därmed får man problem, och därmed tvingas staten betala extra för att få en tredje båt. Den hade kommit ändå om avtalet hade varit mera intelligent konstruerat. Den andra biten gäller högstprisregleringen och transportstödet. Det finns inte längre någon taxa, Lilian Virgin. Det fanns en gång en taxa. Det var i stort sett samma taxa oavsett om man skickade med ASG, SJ eller Bilspedition. Man kunde direkt utifrån kilo och kilometer läsa ut hur mycket en sändning skulle kosta. Det där är borta! Det är borta sedan många herrans år. Det finns ingen taxa, och därför blir jämförelsen när det gäller trafiken till Gotland som att jämföra två okända storheter med varandra. Det finns ingenting att jämföra med.
Fru talman! Om avtalet när det gäller Gotlandstrafiken är felkonstruerat, Tom Heyman, tror jag att det vore bättre att angripa det än att avslå de här pengarna nu. Vi måste se till att man kan lösa det här med trafiken under sommaren. Vi har sagt i avtalet att vi skall försöka skilja frakt och persontrafik åt, och det här är ett sätt att upphjälpa situationen. När det sedan gäller högstprisregleringen känner jag mycket väl till att det inte finns någon sådan taxa. Men om man tar bort det här och inte ersätter det med någonting annat hjälper inte det situationen för frakterna på Gotland. Vi behöver ha ett annat system först. Om det inte finns någon högstpristaxa finns det ingenting som spärrar kostnaderna uppåt.
Fru talman! Jag börjar med det senare. Det finns en spärr för kostnaderna uppåt, under förutsättning att man får konkurrens i trafiken. Men det är betecknande för lasttrafiken till Gotland att de som bedriver den säger att de inte ens vill ha nolltaxa på färjan om det också innebär att de får konkurrens. Icke ens nolltaxa vill man ha! När det gäller avtalet hade vi förhoppningar om att man skulle göra något klokare när man bytte avtalskonstruktion för några år sedan. I stället gjorde man i stort sett en upprepning av det gamla avtalet och fick då egentligen alla de gamla problemen. De problem som man tidigare hade har man i dag också. Vi var då emot detta. Nu sitter man fast i det och kan inte göra så mycket åt det. Det här är för oss ett sätt att påtala de fel som finns i avtalet. Det bör snarast ske en omförhandling så att man får ett incitament i förhandlingarna med rederiet. På samma sätt som man i dag regelmässigt lägger in incitament när det gäller upphandling av t.ex. kommunal busstrafik borde det också här finnas ett incitament, dvs. att rederiet får bestämma över intäkterna och sedan få ersättning för extra kostnader under de svåra vintermånaderna.
Fru talman! Jag får hålla med Tom Heyman när det gäller fraktkostnaderna. Jag tycker inte alls att den lösning vi har nu med Gotlandstillägget är bra, men jag vill ge den tid som behövs så att man kan komma fram till något annat. Precis som Tom Heyman säger finns det invändningar också mot nolltaxan. Det är därför jag nu vill att man kommer fram med ett förslag tidigt under året, eller så snart som möjligt, som skall gälla från nästa år. Då tror jag att framtidstron kommer tillbaka på Gotland. Om man är missnöjd med avtalet kan jag bara ställa frågan: Varför skall man då säga att de här 15 miljonerna inte behövs nu? Det drabbar ju bara Gotland och gotlänningarna.
Fru talman! Det var synnerligen trevligt att åka till Det har vi gjort många gånger i andra sammanhang, men det blir inte sämre för att vi gör det här i riksdagen. Jag tycker att det var bra att Lilian i talarstolen sade att hon förväntar sig ett nytt förslag, i stället för nuvarande Gotlandstillägg, tidigt under året samt det som också jag framhöll, nämligen att det är viktigt att företagarna får besked tidigt. Jag tycker att det första halvåret borde vara tillräckligt. Det är ungefär ett år sedan det här förslaget presenterades, och med de kompletteringar som regeringen har krävt borde det vara möjligt att få fram det här. För precis som Lilian sade är det viktigt med ett besked tidigt, så att man vet vilka spelregler som gäller. Jag tycker också att det var ett ganska gott betyg jag fick av Lilian, vilket jag tackar för, när hon sade att det har skett en förändring av den moderata politiken. Det här värmde i hjärtat. Tack så mycket för det, Lilian! Vad gäller stödet på sommaren har Tom Heyman redan svarat på detta. Jag för min del hoppas på en positiv utveckling för Gotlandstrafiken. Redan nu har vi haft en ökning av antalet passagerare, och det borde kunna medföra att vi får en ökad lönsamhet.
Fru talman! Det är roligt att se att Roy Hansson och jag är överens om att vi vill ha ett förslag tidigt. Vi känner ju båda till problemen och hur det ser ut på Gotland. Näringslivet behöver det här beskedet så att man kan börja se framåt. Sedan var det den andra biten. Där kan jag bara konstatera, i och med att Roy Hansson hänvisar till Tom Heyman, att Roy Hansson är beredd att dra in
Fru talman! Det är inte fråga om att dra in 15 miljoner, Lilian. Det är fråga om ett nytt anslag för sommartiden, och då borde trafiken kunna bära sina egna kostnader. Vi är ju överens om att det stora minuset kommer vintertid. Jag kan läsa vad som står i den moderata reservationen: " - ett förslag som väl tillgodoser Gotlands behov av rationella, kostnadsneutrala transporter till och från fastlandet." Det är vad företagsamheten på
Fru talman! Det sista om rationella transporter har jag också läst. Det gäller ju i samband med att man vill ta bort Gotlandstillägget. Men det löser inte problemet i sommar med de 15 miljonerna.
Låt mig i all vänlighet och omtanke påminna ledamöterna om att vi har ambitionen att kunna votera i detta ärende i dag för att arbetssituationen nästa vecka skall bli lite bättre. Det ligger naturligtvis i ledamöternas egna händer att avgöra om så blir fallet, men jag vädjar om att vi hjälps åt med detta.
Fru talman! Kommunikationerna engagerar många, och jag tycker i och för sig att det är naturligt med en lång debatt. Jag vet dock att vi nu lider mot tidsbrist, och jag skall göra mitt bästa för att undvika att den skall uppstå. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 6 och 20. På alltför många håll i vårt land är vägarna i så dåligt skick att de under delar av året är obrukbara. Avstängningar eller dålig framkomlighet innebär betydande merkostnader för näringslivet. Längre restider, försämrad framkomlighet och högre underhållskostnader drabbar självfallet även persontransporterna. Bärighetshöjande åtgärder såsom tjälsäkring och beläggning av grusvägar är av mycket stor betydelse. Andelen vägar som avstängs på grund av tjällossning måste kraftigt reduceras, inte minst med tanke på industrins transportbehov och de enskildas möjligheter att bo och verka i de delar av landet där väsentliga delar av våra naturtillgångar finns och brukas. Kring detta har jag förstått att det finns en betydande samsyn här i kammaren. I Centerpartiets budgetmotion och kommittémotion har vi föreslagit att åtgärder för drift och underhåll samt för bärighetshöjande åtgärder skall förstärkas. Vårt förslag innebär en ökning med 500 miljoner för år 1999. I ett läge där vi vet att dessa medel skulle göra utomordentligt stor verkan om de anslogs för dessa ändamål väljer majoriteten att låta regeringen disponera dessa medel efter eget gottfinnande. Det är principiellt inte bra att så stora summor undanhålls riksdagens kontroll. Det vore intressant att här och nu få klargjort från majoriteten i utskottet om man har några synpunkter på hur regeringen tänker sig att använda dessa pengar. Håller ni med mig i mitt resonemang om behoven av åtgärder för drift och underhåll? Fru talman! I Sverige finns drygt 2 000 mil allmän väg som inte är hårdbelagd. Detta finmaskiga vägnät utgör en betydande verksamhetsförutsättning för våra största industrier. Centerpartiet har föreslagit att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till en tioårig plan för hårdbeläggning av grusvägar med trafik på 150 fordon per dygn och mer. Även i denna del vore det intressant att få veta om majoriteten är intresserad av att framöver diskutera särskilda insatser för hårdbeläggning. Inlandsbanan, som också har nämnts här tidigare, har en mycket stor betydelse för de bygder som är direkt berörda. Centerpartiet har tidigare medverkat till satsningen på 50-miljoner kronor. Nu plussas detta på med 7 miljoner, vilket vi bejakar. När det gäller hela vägområdet torde enskilda vägar vara den mest underskattade resursen med hänsyn till samhällsnyttan. Samtidigt konstateras att kunskaperna om de ekonomiska förutsättningarna för drift och skötsel av dessa vägar är mycket begränsade, även i riksdagen. På annat sätt kan man inte tolka den plötsliga halvering av statsbidraget som en riksdagsmajoritet genomförde under den förra perioden, 1995. Från Centerpartiet deltog vi mycket aktivt för att återställa bidragen. Enighet kunde också nås med socialdemokraterna i denna fråga. Inom vårt land har vi 7 300 mil enskilda vägar. Trots benämningen på dessa vägar får de brukas av alla, alltså inte bara enskilt utan av alla. Det berör direkt 900 000 fast boende och ca 600 000 personer i fritidshus. Till detta kommer att de har en mycket stor betydelse för basnäringarnas transporter, då de enskilda vägarna ofta utgör förbindelselänkar mellan allmänna vägar. Det blir alltså kortare transporter. För det rörliga friluftslivet och vår unika allemansrätt är detta vägnät närmast en förutsättning. Skulle statsbidragen till drift och skötsel ytterligare minska kommer många vägar att stängas. Man tar alltså inte emot ett alltför lågt statsbidrag. Då blir också vår allemansrätt hotad, till nackdel för alla som gillar svamp och bärplockning, fiske och jakt, för att ta några exempel. Det är viktigt att betona att statens kostnader för dessa vägar är låga i jämförelse med allmänna vägar, tack vare stora ideella insatser i de olika vägföreningarna. Under det gångna året drabbades detta vägnät återigen av negativa förändringar. I första hand gäller det indragningen av det s.k. bärighetsanslaget, vilket vi från Centerpartiet anser vara en helt förkastlig åtgärd. Men det gäller också den schablonmässiga indragningen av momspengar från vägföreningarna samt införandet av s.k. negativt index, som också drabbat dessa vägar. Fru talman! Jag har avslutningsvis ett par frågor till utskottets ordförande Monica Öhman: Kommer för det första den tekniska förändringen av anslaget, alltså minskningen från 566 miljoner kronor till 100 miljoner kronor, som anges i betänkandet, att innebära oförändrad anslagsnivå för 1999 jämfört med 1998? Det står att läsa att det är en ambition. Med tanke på hur bidragsbelopp och anslagsnivåer har hanterats mellan ett par andra departement under veckan är jag mycket orolig. Kan vi få garantier för att det blir oförändrade anslag? Kommer för det andra de av departementet beslutade bidragskonstruktionerna, som jag här har redogjort för, att bestå även för 1999?
Fru talman! Väldigt kort. När vi hade halveringsdiskussionen om anslaget till enskilda vägar var jag mycket aktiv för att tillrättalägga detta. Jag har i dagsläget ingen ambition att sänka anslaget. Det är svaret på den frågan. Vad gäller den tekniska delen vill vi att pengarna i budgeten skall finnas det år de utbetalas. För 1999 behövs det bara 100 miljoner för att man skall komma rätt i tid med utbetalning och budget.
Fru talman! Jag vill efter en kontroll i dag hos Vägverket erinra om att det faktiskt inte är så. Beloppet för år 2000 är bara 100 miljoner och inget mer. På Vägverket är de mycket bekymrade över läget. Jag tror att de här garantierna, även om vi får dem i riksdagstrycket, inte är så mycket att lita på.
Fru talman! Så täta kontakter har jag inte med Vägverket att jag har kontaktat dem i dag. Men jag är beredd att undersöka om det är på det här sättet. Detta stämmer icke överens med de uppgifter som jag har. Ambitionen både från min sida och jag antar också från departementets sida är att återställa detta. Vi skall ha den tekniska delen under 1999 för att ligga rätt i fas.

Fru talman! Jag kommer att vara kortfattad och inte utnyttja hela den tid som jag har till förfogande för att hjälpa till så att vi får en bra voteringstid. Fru talman! Det känns mycket bra för mig att nu se att min tanke på ett riksresekort vinner gehör och att utskottet skriver positivt om detta, även om utskottet avstyrker förslaget i betänkandet. Tanken att kunna resa över hela vårt land för samma slags betalmedel väcktes för fyra år sedan. Motionen skrev jag under allmänna motionstiden för första gången och följde därefter upp den i trafikutskottet tillsammans med Mikael Johansson, som är vår ledamot i utskottet. Tanken bakom ett riksresekort är att man skall kunna resa kollektivt med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och på färja utan att behöva byta betalmedel när man passerar en länsgräns eller byter färdsätt. Det skulle underlätta kollektivtrafikresandet och främja utnyttjandet, vilket är en förutsättning för att minska biltrafiken och för att genomföra det långsiktigt hållbara samhälle som jag hoppas att alla tycker att vi skall göra. Riksresekortet skall kunna laddas via automater på järnvägsstationer och på buss och båtterminaler. Samtidigt bör också platsreservationer kunna göras. Det är också tänkt att det skall finnas högst två zoner, en tätorts och en landsbygdszon. I tätortszonen skall man kunna halvera nu gällande zonpriser och på landsbygden införa ett pris per kilometer på land och vattenleder. Möjligheterna att sänka kollektivtrafiktaxan skulle kunna öka vid införandet av ett riksresekort, vilket ytterligare skulle befrämja ett ökat kollektivtrafikutnyttjande. På många ställen i vårt land är det ganska dyrt att åka kollektivt i dag. Om man tittar bl.a. på min hemkommun finner man att det t.ex. är billigare att ta bilen från Alingsås eller Lerum in till Göteborg än att ta det fina pendeltåg som vi har. Fru talman! Det är glädjande att se att utskottet är positivt till införandet av ett riksresekort. En utredning som har tillsatts och forskning som har bedrivits efter förslaget går i den här riktningen. Ett samordnat kollektivtrafikkort, som är elektroniskt, är på väg att tas fram. Kommunikationskommittén föreslog också i sitt slutbetänkande att ett överskådligt biljett och taxesystem skulle underlätta samtrafik. I det läget var jag också mycket glad för detta. Landets samtliga lokaltrafikbolag tänker nu försöka införa ett elektroniskt resekort. Resenärer som åker över länsgränserna till sitt arbete tycker vid förhör att det är bra att slippa betala med ett annat system om man kanske åker från Uppsala till Stockholm och vidare till Norrköping, där man har sin utbildning eller sitt arbete. Då slipper man betala med olika biljetter. SL vill nu införa det här systemet och pröva det vid tusenårsskiftet. I mitt län, Västra Götaland, vill man också införa ett gemensamt kort. Fru talman! Det blir bekvämt och smidigt att kunna åka flexibelt över landet om intentionerna i motionen genomförs. Jag hoppas alltså att arbetet med att ta fram ett heltäckande riksresekort kommer att fortsätta i den positiva anda som det har börjat.

Fru talman! Jag skall inte ställa några frågor och försöka att undvika att provocera fram några repliker. Ämnet har berörts lite grann. Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för att en region skall leva. En bortglömd sådan region är det svenska inlandet. Faktum är att inlandskommunerna, från Vänern upp till nordligaste Lappland, befinner sig i ett mycket allvarligt läge när det gäller både befolkningsutveckling och sysselsättning. Under senare år har takten accelererat. Vissa mindre kommuner i det inre av inlandet är mycket hårt drabbade. Ta Malung i Västerdalarna som exempel! Orten har drabbats av den ena företagsnedläggningen efter den andra. Proportionellt sett, om man tittar på invånarantal, är Malung minst lika hårt drabbat som de orter som med ett ramaskri drabbas av Erikssons uppsägningar. Malung och inlandet, liknande det vi har hört i dag när det gäller människor som friställs i de större städerna? Med det vill jag mena: Nu är dags för Västerdalarna och Västerdalsbanan. Den behöver elektrifieras. Vi behöver en förlängning fram till Sälen; Nordens största vintersportområde med 60 000 turistbäddar. Turismen är, tillsammans med skogs och sågverksindustrin, en viktig framtidsnäring i hela det svenska inlandet. Visst är jag medveten om att Västerdalsbanan/Sälenbanan inte direkt behandlas i dagens betänkande. Jag har visserligen undrat varför, men jag hoppas att ärendet i stället ligger på regeringens bord som ett sysselsättnings och miljöprojekt för särskild behandling och extra stöd till detta utsatta område. Skall nu hela Sverige leva måste också inlandets pulsåder Inlandsbanan fortsättningsvis få en tydligare positiv behandling. Utskottet uttrycker en del vackra ord i betänkandet, men det är i stort sett allt. Inlandsbanan ligger ju där på plats rakt igenom det svenska inlandet, 130 mil lång. Varför kan vi inte äntligen säga att denna resurs fullt ut skall användas som en transportlänk? Och då tänker jag naturligtvis först och främst på det tyngre godset som huvudsakligen skall söder ut och ofta ut på exportmarknaden. Vi vet ju att banan passerar genom landets största naturresursområde, naturresurser bestående av timmer, skogsprodukter, sten, grusmaterial och mineraler. Vi har dessutom tidigare hört av Johnny Gylling hur Inlandsbanan under det snökaos som rådde för en vecka sedan kunde nyttjas som alternativ väg, vilket betydligt lindrade problemen. Jag har själv sett tågtrafikledningens tack till IBAB, Inlandsbanan AB, för möjligheten att använda banan som en alternativ väg via Dalabanan och Mora. Trafikledningen uttrycker i detta tack sin förhoppning att våra styrande snart får klart för sig hur betydelsefull Inlandsbanan är och vilken enastående alternativväg den utgör, inte bara i ett katastrofläge utan även vid kapacitetsbrist på stomnätet. Det går inte att undvika frågeställningen hur man kan satsa 8-9 miljarder kronor på Bottniabanan och inte ens lösa de kvarvarande flaskhalsarna på Inlandsbanan mellan Arvidsjaur och Jokkmokk samt mellan Sveg och Brunflo. Det handlar kanske om 500 miljoner kronor, som för övrigt kan kompletteras med Sydnorge. Vi vet att det finns sådana önskemål. I stället är inlandets vägar, inte minst riksväg 45, hårt och tungt belastad av en ökande norsk inlandstrafik med hård miljöbelastning. Nu är det dags att öppna ögonen på allvar. Det finns människor som är beredda att ta risker och satsa tid och kraft i inlandet. Inlandet måste utvecklas när det gäller näringsliv och sysselsättning. Då krävs goda kommunikationer och naturligtvis också banunderhållsmedel för att klara den ökande godsmängden på utökade sträckor. Därför behövs de ytterligare 9 miljoner kronorna som kristdemokraterna vill anvisa. Detta tycks bara kristdemokraterna och möjligen Folkpartiet förstå. Jag noterade att svar från Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar på en positiv inställning, och jag gläds åt att det inför vårbudgeten i april möjligen kan tyda på några gemensamma initiativ när det gäller Inlandsbanan. Till sist vill jag säga att t.o.m. Banverket har medgivit att ytterligare banunderhållsmedel krävs för att IBAB på ett fullgott sätt skall klara sitt ökande engagemang i inlandet. Jag vill påminna om att det inte handlar om några nya pengar. Pengarna, drygt 6 miljarder kronor för banunderhållsmedel, finns redan anvisade. Av dessa behövs alltså ytterligare 9 miljoner till Inlandsbanan. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7 som redan är tillstyrkt.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 20 som handlar om upphandling av järnvägstrafik. Att även jag tar till orda beror på att jag delar uppfattningen att järnvägstrafiken på den här sträckan behöver utvecklas, inte avvecklas. Jag vill också se snabbtåg på den här sträckan. Tyvärr känner jag mig övertygad om att SJ i dag medvetet försöker minska den interregionala trafiken på den här sträckan, och det tycker jag känns oroande. Vid ett besök i Ljusdal för en tid sedan förnekade visserligen SJ att det fanns några sådana tankar. Men flera företagare och resenärer har berättat att SJ agerat på ett sådant sätt att resenärerna väljer andra resvägar, och då tar man bort det resandeunderlag som behövs för att skapa underlag för ett snabbtåg. Det verkar som om man åtminstone tidigare haft den här bansträckan bortplockad ur sina biljettdatorer. Vid Ljusdalsmötet talade man också från SJ:s sida om att resandet på den här sträckan borde öka med 50 % för att sträckan skall bli lönsam. Det känns märkligt då man samtidigt märker att SJ, som jag uppfattar det, bedriver en trafikpolitik som får resenärerna att välja andra resvägar. Ett exempel: På bussen hem från Ljusdalsmötet med kommuner, företag och SJ hade jag sällskap med en kommunal tjänsteman som berättade att kommunen hade haft besök av en delegation från huvudstaden. Delegationen anlände till Ljusdal vid en tidpunkt som överensstämde med det tåg som kom till Ljusdal på stambanan. Men den här gruppen hade fått biljetter till Hudiksvall och tog därifrån taxi de fem milen mellan Hudiksvall och Ljusdal. Det här är inget ovanligt exempel. Fru talman! I betänkandet står också att läsa: Det bör normalt inte ankomma på riksdag och regering att i detalj lägga fast vare sig tidtabeller, precisera var tåguppehåll skall ske eller ange vilka delsträckor av bannätet som skall trafikeras av olika tågförbindelser. Jag kan hålla med om att riksdag och regering inte skall lägga sig i alla detaljer. Men det här är en viktig bansträcka som hotas av försämringar, när det i stället behövs förbättringar. Det är en bansträcka som berör orter där det finns mycket att önska när det gäller den miljövänliga tågtrafiken, och ett snabbtåg är ingen detaljfråga för mig. Det är en stor och viktig fråga. På de här orterna är det av stor betydelse för näringslivet att förbindelserna förbättras, och då tycker jag att det finns all anledning för riksdagen att agera och att ha en åsikt. Se bara vad snabbtåget och den ökade turtätheten betytt för Ostkustbanan! Tågresandet har ökat kraftigt. Många gånger är det svårt att få biljetter till vissa avgångar, vilket ingen trodde från början. Riksdagen borde ge Norra stambanan det stöd som den behöver för att kunna utvecklas. Det måste finnas bra och snabba järnvägsförbindelser annars väljer resenärerna andra transportmedel.